Herr talman! Vi har fört de här debatterna tidigare. Jag skall emellertid uppehålla mig vid några saker som jag tycker är oroväckande. Låt mig ställa ett par frågor till Bertil Fiskesjö. Bertil Fiskesjö gör gällande att principen om att meddelarskyddet kunde genombrytas i vissa fall, när det gäller vissa grövre brott, skulle ha haft samma innebörd tidigare som det nu har fått i den nya tryckfrihetslagstiftningen. Det borde alltså redan tidigare ha varit möjligt, i varje fall enligt grundlagsstiftarens avsikt, att gå innanför redaktionskollektivets krets och betrakta även dem som arbetar där som meddelare. Ja, jag vet att detta har blivit godkänt av konstitutionsutskottet, bl.a. i IB affären — det bestrider jag inte. Ni har under årens lopp godkänt en hel del i konstitutionsutskottet, som jag påtalat och som jag tycker att ni inte borde ha godkänt. Men frågan är: Hade grundlagsstiftaren ursprungligen den avsikten att redaktionsmedlem skulle betraktas som likställd med meddelare? Om Bertil Fiskesjö menar att så var fallet, vilket han gör och vilket vi bestrider, varför skall man då över huvud taget ha ett särskilt ansvarssystem med en ansvarig utgivare som kollektivt skall svara för redaktionen? En journalist som tillhör ett redaktionskollektiv kan naturligtvis stämmas för den typ av brott som är i fråga i de fall han vid sidan om sin roll som journalist och vid sidan av det arbete som utgör ett led i den tryckta skriftens framställning utlämnar uppgifter som innebär grovt brott. Då kan han givetvis ställas till ansvar, för det är ingen tryckfrihetsfråga. Men frågan är: Kan han ställas till ansvar för sådant som innebär ett led i den tryckta skriftens framställning? Är det i så fall inte liktydigt med att Bertil Fiskesjö menar att det redan tidigare har funnits och nu finns ett subsidiärt ansvar? Om ett sådant har funnits, varför skulle man då under hela 1800-talet ha avvisat tanken på ett subsidiärt ansvar? Var har detta subsidiära ansvar plötsligt kommit ifrån i Bertil Fiskesjös tolkning? Jag förstår inte det, och jag misstänker att det här är fråga om en medveten eller accepterad feltolkning av en viktig distinktion. Jag vill ställa ytterligare en fråga. Om tystnadsplikt av en högre tjäns Nr 48 teman används för att skrämma en lägre tjänsteman att förtiga sådant som borde uppenbaras, sådant som den högre tjänstemannen har gjort sig skyldig till, är inte ett brytande av denna tystnadsplikt då ett allmänt intresse? Skall man inte se annorlunda på detta än om man bryter tyst — Tryckfriheten nadsplikten i ett vanligt fall?

Där framhöll dåvarande departementschefen: ”BI.

Man skulle av den allmänna debatten och av Jörn Svenssons inlägg kanske kunna förledas tro att tryckfrihetsförordningen i dess nya lydelse skulle ha ändrat på principen att ansvaret för innehållet i tryckt skrift är samlat hos en enda person. Så är det inte; den huvudprincipen ligger fast. Jörn Svensson vidhåller sitt krav på att man inte skall ha något ansvar, om man bryter mot tystnadsplikten i de fall då man avslöjar felaktigheter som begåtts. Jag sade i mitt inledningsanförande att jag har svårt för att se de konkreta situationerna framför mig, eftersom vi inte har någon tystnadspliktsbestämmelse som skyddar felaktigheter, brott eller missgrepp i förvaltningen. Om Jörn Svensson vill ha ytterligare diskussion på den punkten får han exemplifiera. Sedan sade Jörn Svensson i sitt första anförande att han misstrodde oss inom KU -— vi skulle ha godkänt grova lagbrott. Det påståendet ber jag att på det bestämdaste få protestera mot.

Herr talman! Till det sista vill jag replikera att Bertil Fiskesjö vet att polisen i t.ex. utlänningsärenden, där det rör sig om risk för politisk förföljelse, inte får besluta, utvisa eller avvisa människor, utan att andra myndigheter skall göra det. Men det har funnits polismyndigheter som har gjort så. Frågan har anmälts för JO, och JO:s svar har inneburit ett godtagande av polisens åtgärder — och konstitutionsutskottet har godtagit JO:s åtgärd! Det skedde häromdagen. Jag kan inte se annat än att detta är ett brott mot de lagstiftningsintentioner som vi i dag godkänner. Jag kan räkna upp många sådana exempel, som jag har anfört i tidigare debatter om de här sakerna. Där må Bertil Fiskesjö protestera hur mycket han vill. Det vore ingen svårighet för mig att finna sådana 113 exempel, om jag hade mera tid på mig. Men jag vill fortsätta att ställa några frågor till Bertil Fiskesjö. Vilka motiv har man haft för att utsträcka åtalstiden? Det kan ju inte vara de motiv som Bertil Fiskesjö anför. Svårigheterna att fastställa när preskriptionstiden går ut, beroende på att man inte säkert känner dagen för den icke periodiska skriftens utgivning, är ju precis lika stora oavsett om man har sex månaders åtalstid eller om man har ett års åtalstid — för känner man inte till när skriften gavs ut, hjälper det ju inte hur lång åtalstid man har. Detta kan alltså inte vara skälet; det vore ju ologiskt. Jag skulle därför vilja fråga: Ligger det inte en påtaglig fara i att man här har utsträckt åtalstid? Är inte det att ge åklagaren en möjlighet att ganska långt i efterhand ingripa mot en skrift, och är det inte att så att säga uppmana till större politiskt godtycke än man hade behövt godkänna? Sedan skulle jag vilja ställa en annan fråga. Bertil Fiskesjö svarade mig med ett citat, vars innebörd jag så här omedelbart finner en aning dunkel. Men om vi inte håller oss till citat utan i stället försöker tänka logiskt vill jag fråga: Är det särskilt logiskt med den tolkning av begreppet meddelare och genombrytande av meddelarskydd tillämpat på redaktionsmedlem som Bertil Fiskesjö förespråkar? Om man tar i betraktande att detta innebär ett införande av subsidiärt ansvar vid sidan av ansvarige utgivaren på redaktionen och tanken på ett sådant subsidiärt ansvar alltid principiellt har avvisats, hur kan man då tolka genombrytande av meddelarskydd så, att det i praktiken skulle innebära ett införande av subsidiärt ansvar? Jag tycker att hela den juridiska logiken vacklar, och det är därför vi inte kan godta KU:s tolkning på den här punkten. Vi är rädda för den tolkningen.
Herr talman! Vad först gäller preskriptionstiderna för åtal, så diskuterades frågan i massmedieutredningen. Man menade att det i och för sig kunde ha diskuterats en längre preskriptionstid även för periodisk skrift, men man stannade för att föreslå sex månader. Man fann dock att det fanns särskilda skäl, bl.a. av praktisk natur, för att ha tolv månader för icke periodisk skrift. I debatten den 31 mars 1976 godtog tydligen Jörn Svensson argumentet, för så här sade han då: ”Det är möjligt att befrielsen från skyldighet att inlämna granskningsexemplar kan medföra att en utsträckning av åtalstiden kan te sig praktiskt motiverad. Jag vill inte bestrida det.” Men i dag bestrider alltså Jörn Svensson det han själv sade. Sedan omnämnde Jörn Svensson ytterligare i svepet KU:s behandling av JO:s ämbetsberättelse. Jag vill upprepa vad jag sade i den debatt vi hade då, nämligen att i de av vpk aktualiserade fallen gav vpk en helt missvisande bild av JO:s reaktion på vad som hade hänt. Det var det ena. Det andra var att KU inte är någon överprövande instans i de sakärenden som JO har att avgöra. När det gäller meddelarskyddet medger jag gärna att det är en mycket viktig och intressant fråga, och jag föreställer mig att yttrandefrihetsutredningen kommer tillbaka till detta igen. Det har alltid funnits vissa fall då meddelarskyddet genombrutits, på grund av ett mera allmänt samhällsintresse av att kunna beivra brott. Helt allmänt förefaller det mig egendomligt att man skulle kunna gå fri från det ansvar som i alldeles speciella fall kan drabba meddelare — jag vill understryka det — bara därför att man flyttar in meddelaren på en tidningsredaktion. Det kan inte vara rimligt att ha en sådan ordning.

Herr talman! Vi skall i dag besluta om ett förslag om följdlagstiftning till 1976 års reform beträffande tryckfriheten. Därmed tas sista steget mot en fr.o.m. nyåret förbättrad tryckfrihet. Jag vill understryka att reformarbetet inte är avslutat. Samtliga fem riksdagspartier är representerade i en yttrandefrihetsutredning som Bertil Fiskesjö omnämnde och som nu har kommit i gång. Den har mycket omfattande direktiv och kan, som utskottet har påpekat, självfallet ta upp bl.a. de spörsmål som behandlats här under den tidigare debatten. Utredningen har också i nära anslutning till sina direktiv beslutat arbeta på så sätt att ett betänkande med en principskiss skall ges ut, innan utredningen binder sig i definitiva ställningstaganden. Inte minst då det gäller en grundlagsreform tror jag att en sådan öppen attityd är mycket önskvärd. Ingen grundlag är helig i den bemärkelsen att den inte kan göras bättre. Så är det också med tryckfrihetsförordningen i den delvis nya lydelse som träder i kraft vid nyåret. Under den debatt som har varit om den partiella tryckfrihetsreformen har det förvånat mig att så många ansett hittills gällande förordning så perfekt att varje förslag till ändring betecknats som en försvagning av skyddet för det tryckta ordet. Jörn Svensson skryter för mycket, tycker jag, om den nu gällande tryckfrihetsförordningen. Denna konservatism tror jag är en fara för yttrandefriheten. Jag vill gärna instämma i vad Författarförbundets ordförande Jan Gehlin har sagt. Han har framhållit att det finns ett antal viktiga och odiskutabla förbättringar i den nya lagen, som inte tillräckligt kommit fram i den offentliga debatten. Jag vill peka på fyra sådana förbättringar i den tryckfrihetslag som kommer att gälla från nyåret i förhållande till nu gällande TF. 1. Genom det nya förslaget kan stenciler få samma lagskydd som tryckta skrifter. Det är en viktig reform. Genom denna utvidgning kan man i viss mån återställa den tryckfrihet som TF tillerkänner varje medborgare men som har mist en del av sitt innehåll därför att tryckningsförfarandet har blivit så dyrt att de flesta inte kan utnyttja det — att med andra ord medborgarrätt heter pengar. Av olika skäl är det inte möjligt att förpliktiga stencilförfattare att lämna granskningsexemplar. Därför har vi fått den nya beslagsparagrafen på köpet. Under debatten har det ut tryckts farhågor för att den bestämmelsen skulle kunna utnyttjas för att lägga beslag på en så stor del av upplagan att skriftens spridning skulle hindras. Det är viktigt att det nu är klargjort att bevissäkringsbeslaget avser endast enstaka exemplar av skrift. 2. F.n. anses det inte tillåtet för myndigheter att efterforska meddelare till tryckt skrift, men det är inte förbjudet. Från nyåret införs ett sådant uttryckligt förbud och utsätts straffansvar för dem som bryter mot det. Detta är, som pressens samarbetsnämnd har framhållit, en viktig nyhet särskilt mot bakgrunden av det avskaffade tjänstemannaansvaret. Vad är det för glädje, har Författarförbundets ordförande Jan Gehlin skrivit, med en allmän princip som förbjuder tjänstemän att efterforska meddelare till tidningar, då det inte finns något hot som avhåller dem från att ändå göra det? I en tryckfrihetsförordning som snart träder i kraft införs ett av straffhot underbyggt efterforskningsförbud, och därmed får man något som länge har efterlysts av pressfolk. 3. En av de stora frågorna i IB-affären var ju att Bratt och Guillou dömdes i en vanlig brottsrättegång, fast alla de frågor som var väsentliga hörde hemma under yttrandefriheten. Särskilt stor blev motsättningen för Bratt, som ju på en gång var meddelare till FiB-Kulturfront och tryckfrihetsrättslig ansvarig författare till en bok innehållande samma uppgifter som i tidningens artikel. Från pressidan har krävts att sådana processuella kollisioner skulle undvikas. Den tredje stora nyheten i den lag som träder i kraft på nyåret är just att meddelare och anskaffare av hemlig uppgift, vilka nu är hundraprocentigt underkastade vanliga straffoch processrättsliga regler, skall få samma förmåner av en tryckfrihetsprocess som en ansvarig utgivare. Poängen med tryckfrihetsprocessen är, som Dagens Nyheter skrivit på ledarplats, alltså i polemik mot den förvirrande artikel som i dag återfinns på dess kultursida, att juryn och domstolen har att ta särskild hänsyn till att det eventuella brottet begåtts för att bidra till att någonting publicerats. — Det innebär, konstaterar Gehlin, ett flertal fördelar, som leder till avsevärt ökade chanser till frikännande i fall då yttrandefriheten skär sig mot överhetens krav på tystnad. Om man inför denna nya processordning för dem som redan kan bli ansvariga enligt 7:3 TF måste man rimligen säga vilka som avses. Detta tycks nu vara anledningen till att man uttryckligen i 7:3 TF anger de medverkande, vilka praxis redan hänfört dit. 4. Massmedieutredningen föreslog i sitt huvudbetänkande att det i lag skulle kunna föreskrivas att justitiekanslern i fråga om yttrandefrihetsbrott av visst slag får väcka åtal endast efter medgivande av regeringen. Motiveringen till detta var att regeringen — trots att ansvaret för tryckfrihetsfrågorna överförs från justitieministern till JK — skulle få ett konstitutionellt ansvar i fråga om tryckfrihetsbrott av politisk innebörd. Läget förändrades emellertid genom att det i grundlagspropositionen infördes ett tillägg att regeringen själv äger hos JK anmäla skrift till åtal för tryckfrihetsbrott. Härigenom skapades — som det föredragande statsrådet anförde — förutsättningar för en konstitutionell kontroll av tillsynen över tryck frihetsförordningens efterlevnad. Det står i grundlagen, Jörn Svensson. Den ändringen införs alltså att den politiska bedömningen skall göras av regeringen i dess helhet och inte som hittills av justitieministern ensam. Skälet till denna ändring är att den allmänna principen att regeringens ledamöter fattar beslut kollektivt bör gälla också på det här området. Under senare år har det emellertid visat sig att det finns en grupp tryckfrihetsbrott med ofta praktiskt svårbedömbara fall där en politisk slutgiltig prövning i åtalsfrågan under alla omständigheter kan te sig angelägen. Det gäller brotten spioneri, obehörig befattning med hemlig uppgift, vårdslöshet med hemlig uppgift. Dessa brottsbeteckningar kan bli aktuella i samband med journalistisk samhällskritik. Massmedieutredningen har funnit det motiverat att i dessa fall göra inskränkningar i JK:s nuvarande rätt att ensam avgöra åtalsfrågan. Massmedieutredningen föreslog därför att regeringens tillstånd måste inhämtas i dessa fall. Därigenom sker en åtalsprövning i två led. Utredningen har då också funnit det motiverat att även vissa andra brott, som till sin huvuddel betraktas som allvarligare än de nyssnämnda, skall bli föremål för samma åtalsprövning. Dessa förslag har nu godtagits av justitieministern och utskottet. Genom att vi i dag stiftar en sådan lag ökar det politiska inflytandet över tryckfrihetsåtalen — f. n. kan regeringen nämligen inte stoppå en åtalsbenägen justitiekansler, vilket vi ju känner till från åtalet mot Greta Hofsten i hennes egenskap av ansvarig utgivare för FiB-Kulturfront. Det är alltså en bättre tryckfrihet vi får genom tryckfrihetsförordningens nya lydelse från den 1 januari 1978, inte en sämre. Men reformverket bör fortsätta. Av väsentlig betydelse för anonymitetsskyddet är att olika tvångsmedel används på sådant sätt att meddelares och författares anonymitet om möjligt bevaras. Någon bestämmelse om skydd i det hänseendet upptas inte i tryckfrihetsförordningen. Meningen är att regleringen skall ske i vanlig lag. Utredningen om anonymitetsskydd vid beslag och husrannsakan, som jag tillhörde, har lagt fram ett betänkande om anonymitet och tvångsmedel. Utredningens förslag till reglering innebär att reglerna i rättegångsbalkens 27 kap. om beslag och 28 kap. om husrannsakan kompletteras med bestämmelser som tar sikte på behovet av skydd för anonymitetsintresset. Bestämmelserna innebär att särskilda förutsättningar skall gälla för beslag och husrannsakan i anonymitetsfallen, att åtgärder i dessa fall som regel skall prövas av domstol, att anonymitetsintresset skall bevakas av en särskild företrädare — ett anonymitetsombud — och att vissa regler skall gälla för förfarandet. Jag vill understryka det nödvändiga i att regeringen snabbt lägger fram en proposition i det här ärendet.

Herr talman! Olle Svensson försökte sig på en hel del dialektiska slingerbultar för att få debatten med vpk att handla om någonting annat än den egentligen handlar om. Han vill nu göra gällande att vi skulle ha en konservativ inställning, att vi skulle förkasta alla nyheter i tryckfrihetsrätten och förhärliga den gamla utformningen. Han borde veta bättre än så. Vi har varit tvingade att yrka avslag även för sådant vi uttryckligen sagt var bra därför att förslaget också innehållit sådant som var dåligt och den formella situationen tvingat oss att yrka antingen bifall eller avslag. Beträffande den motion som nu behandlas har vi inte sagt någonting om de ändringar vi anser är bra. Däremot har vi begärt att man skall gå tillbaka på de punkter där vi anser att ändringarna innebär försämringar. Olle Svensson gör sig skyldig själv till ett onödigt förhärligande av den nya tryckfrihetsrätten genom att framställa vissa ändringar som nya, medan de i själva verket inte är det. Situationen att två ansvarssystem skulle kunna kollidera har egentligen aldrig existerat. Det var myndigheterna här i Sverige som ställde till att det blev så. Är man logisk och följer den gamla tryckfrihetsförordningen behöver en sådan kollision inte ske. Grundlagsstiftarna hade förutsett den situationen och sagt att det skulle råda en klar gränsdragning — och den hade mycket väl kunnat få råda. På den här punkten är det alltså ingen förändring till det bättre — bara en skenbar förändring. De två ansvarssystemen i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken har funnits hela tiden och hållits isär. Vi gör oss inga illusioner om vare sig den gamla eller nya lagstiftningen. I vårt partis historiska erfarenheter ingår att man trots all högstämd tryckfrihetslagstiftning tillåtit transportförbud mot den kommunistiska pressen när det var politiskt passligt — och det var ingen som ställdes till ansvar för det. Det var ett grundlagsbrott — men brottet godtogs av alla anständiga partier i det här landet. Och vi kan möjligen förutse — även om vi hoppas att det inte blir så — en hårdare politisk atmosfär, och då kan vi råka ut för likartade ting. I så fall tror jag att de politiska konjunkturerna tyvärr kommer att väga tyngre än troheten mot grundlagen — all erfarenhet visar att det brukar vara så. Men låt mig ändå gå in en liten smula på det som jag tycker är väsentligt. Bertil Fiskesjö nämnde att vi i maj 1976 inte skulle ha anmärkt på den utsträckta åtalstiden. Nej, Bertil Fiskesjö, det gjorde vi inte. Mer om du föredrar att göra dig lustig över det, så kan jag tala om hur man ibland måste arbeta om man tillhör en liten grupp. En sådan saknar kansliresurser, dvs. det stöd från utskottskanslierna som de stora grupperna åtnjuter på ett annat sätt, och då blir det ibland så att man förbiser saker. Vissa förslag som man skall ta ställning till förefaller kanske i första omgången, när man inte fördjupat sig så mycket i dem, att vara all right. När det gäller denna bestämmelse var vi till en början tvek samma, men vi förde inte sak mot den. Vid en närmare analys har det = Nr 48 emellertid visat sig att bestämmelsen innebar en försämring av rätts skyddet, och då har vi tagit konsekvenserna av det. Det är inte första gången en sådan sak har hänt, utan vi har i flera fall gjort på liknande sätt. Tryckfriheten Men låt mig gå in på det konstitutionella huvudproblem som här fö religger. Bertil Fiskesjö insisterar att det vore märkligt om en redak tionsmedlem skulle åtnjuta ett mer kvalificerat skydd mot åtal för pub licering av en straffbar uppgift än en meddelare. Det tycker jag inte alls är märkligt! Det är ju en klassisk princip, i varje fall enligt svensk tryckfrihetsrätt, att man just genom den ansvarige utgivarens ensamma ansvar vill skapa ett särskilt skydd för tidningsofficiner. Det förvånar mig att Bertil Fiskesjö inte har sett logiken i den speciella juridiska idé som ligger i detta. En redaktionsmedlem är en person om vars integritet man skall i särskild mån slå vakt. Han eller hon blir alltså tack vare bestämmelsen om ensamansvaret avsiktligt skyddad i högre grad än vad en meddelare utanför denna krets blir. Avsikten är naturligtvis, enkelt uttryckt, att hindra polisen att alltför öppet och grovt gå in på tidnings officiner. Det här är en gammal princip, och den är helt logisk. Jag vill fråga Bertil Fiskesjö om han menar att det är juridiskt logiskt att man genom att betrakta en redaktionsmedlem som en vanlig med delare i praktiken inför ett sådant subsidiärt ansvar vid sidan av ansvarige utgivarens ansvar som man i alla tidigare sammanhang här i Sverige hävdat inte borde införas med hänsyn till tryckfriheten.

Herr talman! Jag vill påpeka att de förändringar i tryckfrihetsförordningen som inträffar på nyåret inte skulle kunna ha genomförts om vänsterpartiet kommunisterna hade fått igenom sitt förslag, som ju innebar ett avstyrkande. Jörn Svensson föreslår också avslag på den följdproposition som nu har lagts fram. För min del är jag inte lika frälst på den nya tryckfrihetsförordningen efter den partiella reformen som Jörn Svensson är på den gamla grundlagen, utan jag vill gärna diskutera förändringar.

Det nya är att målet nu betraktas som tryck frihetsmål, vilket ju leder till att endast justitiekanslern får åtala — inte, så som hände i Robérts fall, allmänna åklagaren — att jury medverkar och att åklagare, domare och jury är skyldiga att iaktta tryckfrihetsförordningens speciella föreskrifter om att hellre fria än fälla. Det är ingen orimlig ståndpunkt att hävda att 7 kap. 3 § bör reformeras. Det gör bl.a. hovrätten över Skåne och Blekinge, men — lägg märke till — med en helt annan motivering än Jörn Svensson.

Med den motiveringen är det inte orimligt att begära ändringar. Men då skall man medge att det i nuläget har varit möjligt att väcka åtal. Jag vill påpeka att det genom domstolsavgöranden, bl.a. i högsta domstolen, har slagits fast att tryckfrihetsförordningens regler om meddelare också gäller i fråga om meddelanden som har formen av tidningsartiklar, till vilka meddelaren framträder som författare. Det var ju faktiskt så att Bratt och Guillou blev åtalade. Man bör alltså inte om man jämför den lag vi får på nyåret och den lag vi har i dag karakterisera innehållet i 7 kap. 3 § som en försämring. Däremot kan man hävda att man i det fortsatta arbetet på tryckfrihetslagstiftningens område bör se närmare på detta.
Herr talman! Jag förstår inte alls poängen med Olle Svenssons polemik mot mig. Han säger att om vpk:s förslag hade genomförts, så skulle inte förbättringarna i tryckfrihetslagstiftningen ha kunnat genomföras. Det hade man naturligtvis kunnat göra. Efter det att man hade avvärjt de riskerade försämringar som vi pekade på, hade man omedelbart kunnat framlägga ett nytt förslag med de förbättringar som fanns. På det sättet hade man kunnat undvika den för oss märkliga situationen att vi var tvungna att svälja ett helt förslag som innehöll både positiva och negativa ting. Det hade alltså mycket väl gått för sig att senare ta de positiva delarna i förslaget tämligen omedelbart efter det att man hade avslagit det förslag som innehöll både positiva och negativa förändringar. Det var ju inte vårt fel att vi var tvungna att ta allt eller intet och därför lät våra betänkligheter mot vissa delar styra vårt ställningstagande till helheten. I dag är det ju inte så, varför det nu inte är något bekymmer. Sedan menar Olle Svensson att det är en förbättring att redaktionsmedlem som tidigare hade kunnat straffas enligt brottsbalken nu måste straffas enligt tryckfrihetsförordningen. Han anser att det är ett skydd för tryckfriheten. Men med vpk:s förslag skulle vederbörande över huvud taget icke ha kunnat åtalas. Åtalad skulle enligt ensamansvarets princip endast den ansvarige utgivaren kunna bli. Här avslöjar Olle Svensson just det som vi är rädda för och hela tiden har påpekat som en risk, nämligen när han säger att praxis just nu är att betrakta redaktionsmedlem som likvärdig med meddelare. Just precis! Men hur har praxis kunnat bli sådan med tiden? Hur har det kunnat insmyga sig en sådan praxis att den klassiska principen om ensamansvaret och det särskilda skyddet för officinerna och redaktionsmedlemmarna har kunnat genombrytas och redaktionsmedlem blivit betraktad som en meddelare vilken som helst och därmed ett subsidiärt ansvar införts vid sidan av ansvarige utgivarens, något som man tidigare aldrig velat godkänna? Praxis just nu är sådan! Ja, Olle Svensson, men hur har den blivit sådan? Är det så lätt att låta praxis bli någonting annat än vad grundlagsstiftarna ursprungligen menat att den skulle bli?
Herr talman! Nu tycker jag att Jörn Svensson retirerar. Jag har påvisat att medlem av redaktion betraktades som meddelare i IB-fallet och ställdes inför en vanlig domstol. Detta godkändes av högsta domstolen. Nu kväljer Jörn Svensson dom och utnämner sig till den störste auktoriteten på detta område. Han använder konstiga uttryck som subsidiärt ansvar osv. Det är hans teser. Min tes är att medlem av redaktion, som verkligen var upphovsman till och författare av artiklar som betraktades så brottsliga att de bröt meddelarskyddet, tidigare ställdes inför vanlig domstol. Enligt den lag som träder i kraft vid nyåret ställs han inför tryckfrihetsjury. Därmed får den samhällskritiska avsikten vägas mot andra hänsyn. Det är alltså en förändring. Jag vill här slutgiltigt instämma i vad Författarförbundets ordförande Jan Gehlin har sagt i den här frågan, nämligen att man över huvud taget inte kan påstå att tryckfrihetsförordningen i dess nya lydelse på någon punkt innebär några försämringar. Det längsta man kan gå är att påstå att ett missbruk av de nya bestämmelserna innefattar en försvagning av yttrandefriheten, och då måste man värdera hur stor risken för missbruk är. ”Jag har för min del funnit det vilande förslaget innehålla så mycket positivt att de teoretiska riskerna för en felanvändning av vissa bestämmelser inte bör stjälpa förslaget”, framhöll Gehlin. Vpk går emot Författarförbundet och ni går emot Pressens samarbetsnämnd. Fick ni råda hade vi från nyåret en sämre tryckfrihetslag än den vi genom majoritetsbeslut i riksdagen har antagit.
Herr talman! Jag skall sluta disputera om tolkningen av de klassiska tryckfrihetsprinciperna, därför att det är uppenbart att Olle Svensson — vilket jag tycker är mycket betänkligt — inte har förstått själva idén med ensamansvaret och officinernas frihet. Det är någonting han offrar för en praxis som har insmugit sig på senare tid. Men låt mig något kommentera det han nyss sade. Han hånade mig och påstod att jag skulle vilja upphäva mig till någon sorts grundlagsauktoritet framför högsta domstolen, hovrätterna eller vad det nu är för slags auktoriteter som utgör Olle Svenssons juridiska och politiska föda. Jag vill påpeka att riksdagen ensam är grundlagsstiftare och att den ensam har att avgöra, om grundlagen i de praktiska fallen har tolkats på ett riktigt sätt. Vi borde ha lärt oss av historien både i detta land och i andra länder att byråkrati och höga domstolar inte är några auktoriteter. Folkets valda representanter, som förmår att tänka själva i stället för att bara stödja sig på oändliga mängder citat, utgör ett väl så bra skydd för tryckfriheten och andra grundlagsfriheter. Jag tycker vi skall sluta citera och i stället fundera litet själva i enlighet med den juridiska och politiska logik som ligger i den här frågeställningen. Det skulle föra den här diskussionen mera framåt. Citat från högsta domstolen och från hovrätterna hjälper oss inte i detta fall. Det är vi som har det yttersta ansvaret, och det kan vi inte överlåta på några domstolar.
Herr talman! Jag vill bara notera att Jörn Svensson som folkets representant har avstått från att förändra tryckfrihetsförordningen på de punkter där det har visat sig att det behövs förändringar för informationsfrihetens skull.
Herr talman! Då vill jag bara notera att Olle Svensson, som i lika mån som jag är en folkets representant, inte genom att fördjupa den viktiga diskussionen om ensamansvaret och skyddet för officinerna vill bidra till att den här diskussionen förs framåt. Han föredrar att använda sig av en tolkning som strider mot den klassiska princip som ända sedan 1800-talet, i varje fall formellt, har präglat den svenska tryckfrihetsrätten.
Herr talman! En del av de saker som Jörn Svensson tog upp i sin polemik mot mig har redan ventilerats i debatten mellan Olle Svensson och Jörn Svensson. Jag skall inte upprepa de argumenten. Jag vill bara säga att om vpk hade fått sin vilja igenom och man fällt förslaget till förändrade bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, hade den gamla tryckfrihetsförordningen och den praxis som utbildats på grundval av densamma fortsatt att gälla. Det hade bl.a. inneburit att mål av det slag som en stor del av denna diskussion har rört sig om hade behandlats inte av en jury i tryckfrihetsmål utan som vanliga brottmål.

Herr talman! Den fråga vi nu har att behandla återfaller på regeringens = rådet proposition 1977/78:42. I denna läggs fram förslag om vissa mål för försörjningsberedskapen på tekoområdet och om den produktionskapacitet som bör upprätthållas. Regeringen har förutom denna proposition aviserat att man i december, alltså denna månad, avser att lägga fram en proposition om textiloch konfektionsindustrins utveckling och inriktning på längre sikt. Tidigare i år, i motion om den allmänna ekonomiska politiken, framhöll vi socialdemokrater att tekoindustrin i vårt land befinner sig i en svårartad kris som kräver en samlad målmedveten planering av långtgående aktiva samhällsinsatser för att finna en för alla parter godtagbar lösning av såväl de långsiktiga som de akuta problemen i branschen. Tyvärr har inte regeringen vare sig då eller nu insett nödvändigheten av ett samlat grepp över de olika insatser som behöver göras för att slå vakt om den framtida utvecklingen inom tekoindustrin. Vi hävdar fortfarande att en övergripande analys av de föreliggande problemen inom tekoindustrin behövs. Denna bedömning delas av överstyrelsen för ekonomiskt försvar, ÖEF. En sådan analys skulle ligga till grund för en samlad lösning av problemen. Vad är det då som motiverar dessa krav? Låt mig kort beskriva utvecklingen. Tekoindustrin har under senare år genomgått en dramatisk omvandlingsprocess. Antalet sysselsatta har drastiskt minskats från ca 90 000 personer 1965 till ca 46 000 personer 1976. Detta innebär en minskning av sysselsättningen med i genomsnitt 4 000 personer per år. Denna negativa utveckling har särskilt accelererats under den senaste tiden. Problemen har härigenom blivit allt större. Det allvarliga läget understryks av att mer än 2000 av Beklädnadsarbetarnas förbunds medlemmar är registrerade som arbetslösa och uppbär arbetslöshetsersättning. Det innebär att arbetslösheten på detta område ligger mer än fyra gånger så högt som för alla A-kassor i genomsnitt och att arbetslösheten är högre än inom någon annan A-kassa. Enbart under de tre första kvartalen i år varslades 5 100 personer om inskränkningar, vilket är en fördubbling i förhållande till 1976. Denna utveckling har kommit till stånd trots att mer än 7 000 anställda hittills under året fått den s.k. 25 eller 15-kronan för permitteringshotad personal. Om dessa tillfälliga insatser inte satts in skulle alltså antalet varslade vara väsentligt mycket större. Huvuddelen av de anställda, vilkas sysselsättning hotas, arbetar inom konfektionsindustrin. Det kan därför finnas anledning att särskilt noga granska utvecklingen inom den sektorn. En minskning av produktionen 129 inom konfektionsindustrin får också återverkningar på efterfrågan av de produkter som framställs i den grundtextila produktionen. Ett annat markant drag i utvecklingen har varit att importens andel av tillförseln vuxit på ett mycket dramatiskt sätt. 1968 svarade de importerade plaggen för 32 96 av den totala tillförseln. 1974 hade motsvarande andel stigit till 53 96. Under 1976 skedde en ytterligare ökning till 67 96. Industriverket framhåller att uppgifter om importens utveckling under första halvåret 1977 tyder på en fortsatt accelererad uppgång av importvolymen. Uppskattningsvis ökade denna från första halvåret 1976 till första halvåret 1977 med 20 96 enligt statens industriverk. Den starka ökningen av importen i förening med den svaga konsumtionsutvecklingen har inneburit en kraftig minskning av tillförseln av svensktillverkade kläder. Den inhemska produktionsvolymen av kläder för den svenska marknaden minskade med mer än 6 96 i genomsnitt per år mellan 1968 och 1976. Industriverket räknar med att om inte någon mera betydande omläggning av vår politik sker kommer utvecklingen mot en starkt ökad importandel att göra sig gällande med oförminskad kraft även i framtiden. En sådan utveckling kommer enligt vår mening att äventyra vårt lands försörjning och beredskap på området. Utformningen av den aktuella branschpolitiken för textil-och konfektionsindustrin måste alltså bygga på bl.a. följande förutsättningar: 1. Om inga särskilda åtgärder vidtas kommer importens andel av tillförseln att snabbt vara uppe i 85. 96.För en rad produkter kommer importandelen att ligga väsentligt över 90 96. 2. Sysselsättningen kommer snabbt att minska, och de sociala omställningsproblemen i samband med personalminskningarna kommer att bli utomordentligt stora för den berörda arbetskraften. 3. Den kraftiga minskningen av tekosysselsättningen kommer att medföra betydande regionalpolitiska och kommunala problem på grund av industrins dominerande ställning på många orter. Mot denna bakgrund är det enligt vår uppfattning utomordentligt angeläget att snabbt utforma en samlad och långsiktig politik för textiloch konfektionsindustrin, där samhället vidtar åtgärder som är nödvändiga för att garantera en långsiktig försörjningstrygghet och en omställning i socialt acceptabla former för den berörda arbetskraften samt en bibehållen regional balans. Vid behandlingen av propositionen och de motioner som väckts med anledning av densamma har arbetsmarknadsoch näringsutskotten uttryckt allvarliga farhågor för utvecklingen på tekoområdet och ställt sig bakom vår partimotion och våra yrkanden om en övergripande behandling av tekoområdets problematik. Detta har utmynnat i att vi i dag endast har att behandla främst de till försvarsutskottet hörande frågorna. Jag har ändå velat ge den bakgrund till problematiken på tekoområdet som jag nyss beskrivit därför att totalbilden är viktig även för den begränsade bedömning som nu görs av försvarsutskottet. Herr talman! Jag övergår till att behandla de frågor i försvarsutskottets betänkande nr 5 som motiverar vår reservation. Vi socialdemokrater anser att regeringen i propositionen vad gäller försörjningsuthållighet och försörjningsstandard har haft ett alltför knappt beslutsunderlag och inte tillräckligt tagit hänsyn till remissorganens bedömning. På samma sätt har det ransoneringssystem som regeringen föreslagit enligt våra uppfattningar påtagliga brister och kan leda till svåra konsekvenser i ett krisläge. Vi förordar därför i stället att man som utgångspunkt för ett ransoneringssystem har ÖEF:s förslag om en grundtilldelning av kläder lika för alla samt därutöver särskild tilldelning till barn, havande kvinnor och särskilda yrkeskategorier. Sammanfattningsvis vill jag hävda att det beträffande uthållighet, standard, ransoneringssystem och krisimport sammantaget finns en betydande risk för att man i propositionen har underskattat försörjningsbehovet i en avspärrningssituation. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som fogats till försvarsutskottets betänkande nr 5.

Herr talman! Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har antalet formella egendomligheter när det gäller riksdagens handläggning av olika frågor på ett markant sätt ökat. Från vpk:s sida står vi nu något förvånade över ytterligare en sådan formell egenhet. I anledning av regeringens proposition 1977/78:42 väckte vpk en motion rörande textilindustrin. Den finns upptagen i motionsförteckningen i utskottets betänkande, men utskottet har avstått från att behandla den och därmed alltså berövat oss möjligheten att ställa yrkanden. Jag vill fråga utskottets ledamöter: Av vilken anledning har man behandlat alla andra motioner, som är väckta i anledning av denna proposition, men icke behandlat ett partis motion som väckts i anledning av samma proposition? Är det över huvud taget möjligt att göra så, när en motion har väckts i anslutning till en framlagd proposition och inlämnats i rätt tid? Jag övergår därmed till sakfrågan. Textilkrisen har tre allvarliga sidor, som tillsammans påkallar omfattande och radikala åtgärder. Dels krymper nu underlaget för svensk tekoindustri allt snabbare och industrin går mot en nivå som är socialt, ekonomiskt och beredskapsmässigt ohållbar, dels råder parallella kristillstånd och strukturproblem i en rad andra branscher. Möjligheterna att den privata svenska industrin skall kunna kompensera tekoregionerna med annan industri är alltså plus minus noll. Slutligen är, som känt, textilkrisen en utpräglat regional kris. 60 96 av befolkningen i Borås och 79 96 av befolkningen i Marks kommun är försörjningsmässigt beroende av tekoindustrin — för att här bara nämna ett par exempel. De geografiska tyngdpunkterna för tekoindustrin är vidare belägna i anslutning till regioner, där stora avskedanden i andra branscher är på gång, t.ex. varvsindustrin i Göteborg och Malmö. Allt detta gör att vi har fått den situation som till stor del kunde förutses för flera år sedan. Och ändå finns det ingen målsättning och ingen plan för tekoindustrins framtid. Det finns heller inget som helst sammanhang mellan synen och behandlingen av tekoproblemet och industripolitiken i allmänhet. Detta är ganska exempellöst. Här hopas varslen. Här stiger klädimporten drastiskt. Här visar sig alla hittills vidtagna åtgärder verkningslösa. Och så kommer regeringen med en detalj — den beredskapspolitiska sidan. Inget sammanhang. Inga långsiktiga politiska målsättningar för tekoindustrin. Inga besked till Sjuhäradsbygden, Östergötland eller Malmö. Vi menar att nu måste regeringssidans företrädare tala offentligt här i kammaren om regeringens syn. Vill man över huvud taget försvara tekoindustrins existens? Hur står man till prognosen att det bara skall finnas 6 000 arbeten kvar av den nuvarande 45 000, när den s.k. strukturomvandlingen är slutförd? Hur skall man i så fall garantera den försörjningsberedskap som man i dag i allmänna ordalag anser så angelägen? Vid vilken nivå skall minskningen av tekoindustrin göra halt? Låt oss få ett besked på den punkten! Klart och uppenbart är att regeringens företrädare varken är samspelta eller uppriktiga. Gång på gång under min tid i näringsutskottet har moderaternas företrädare där, när de var i opposition, kritiserat lågprisimporten. Men nu, i regeringsställning, ägnar minister Burenstam Linder sitt tal i remissdebatten åt att prisa den s.k. frihandeln. Får jag fråga moderaterna: Vill ni skära ner lågprisimporten av tekovaror, eller vill ni fortsätta importpolitiken? Ni kan ju inte sitta på två stolar samtidigt. Och detta gäller f. ö. också övriga regeringspartier. Man motionerar till förmån för Sjuhäradsbygden, men var är centerns och folkpartiets målsättning? Stöder de importbegränsning, eller stöder de frihandeln? Var någonstans mellan 45 000 och 6 000 jobb vill de stanna för att försvara tekoindustrin? Samma förvirring och oklarhet karakteriserar regeringens ställning till prispolitiken. Från oppositionen kritiseras med rätta textilhandelns prissättning och påläggsmetodik, som missgynnar inhemska varor. Ämnar regeringen då följa Staffan Burenstam Linder, som i sitt svar till Rune Carlstein tidigare i år visade mycket litet intresse för att ingripa till förmån för en vettigare prissättning? Man kan ju inte i det oändliga tala om sin omsorg om tekoindustrin, småföretagen, Sjuhäradsbygden osv. och sedan i praktiken godkänna en utveckling som leder till att flertalet av de redan starkt reducerade jobben skall gå förlorade. Regeringen måste nu äntligen bekänna färg. Den socialdemokratiska motionen i ärendet innehåller en rad viktiga synpunkter, och vi kan instämma i de flesta av dem, liksom i kritiken mot regeringen. Men från arbetarrörelsens ståndpunkt är det enligt vår åsikt litet olyckligt att inte heller socialdemokratins riksdagsgrupp har ett program eller talar klarare. Man efterlyser från SAP:s sida med rätta en plan för tekoindustrins framtid. Det är ett riktigt grundkrav, men man hade ju själv regeringsmakten i så många år. Varför kom man då inte med någon mer utarbetad grundsyn? Tekokrisen är ju av äldre datum än de flesta andra bransch = Nr 49 kriser. Nu har man i opposition inga chanser att parlamentariskt fram Tisdagen den tvinga några planmässiga initiativ från en regering, som ju över huvud 13 december 1977 vägrar tänka planmässigt. kps Socialdemokraterna framför helt riktiga synpunkter på prissättnings — Försörjningsberedfrågan, beredskapsfrågan och importfrågan. Men vad har man för mål — skapen på tekoomför tekoindustrin? Man säger att det behövs en plan, men för vilket — rådet mål? Vems plan blir det, om de stora tekoföretagen får stanna i privat ägo? Tror man inom socialdemokratin verkligen att det går att genomföra en plan i de arbetandes intresse, om man skall bevara ägandeförhållandena i tekobranschen sådana som de är i dag? Vad skall man sedan ha en plan till? I den socialdemokratiska motionen sägs att strukturomvandlingen skall genomföras i socialt acceptabla former. Vad skall nu det betyda? Är det bara en smula socialpolitik som skall till, och skall man i övrigt acceptera ödeläggelsen gradvis av tekoindustrin? Man kan konstatera att tekobranschen enligt tillgängliga prognoser kommer att mista 80-85 96 av den sysselsättning den har i dag, om den här tendensen håller i sig. Men var någonstans vill man då att denna process skall stanna? Vad har socialdemokraterna för mål på den punkten? Jag ställer inte den frågan för att på något sätt vara obehaglig — vi har ju en gemensam huvudmotståndare, regeringens planlöshet — utan därför att det är uppenbart att arbetarrörelsen måste kunna besvara den frågan klart. Att regeringen är planlös och utan mål är ju ingen ursäkt för oss inom arbetarrörelsen. Ett alternativ och ett politiskt mål kan ju inte få bestå i att man bara vill ha samma krympningsprocess i en något bättre organiserad och något mer medveten form. Om man har en önskan att gripa in när det gäller lågprisimporten och prissättningen, måste man också mer konkret försöka ge en bild av vad man förväntar sig för effekt. Vpk menar för sin del att tekokrisen ställer krav på en i grunden annorlunda politik än den regeringen företräder. Det går då givetvis inte att bryta ut beredskapsaspekten och tro att man kan göra en insats med några tiotal miljoner kronor. I synnerhet går inte detta, när man t.o.m. på den punkten ger efter för lågpriskonkurrensen och bara vill täcka inköp av svenska produkter upp till en viss prisskillnad. Då bortser man dels från den kvalitativa aspekten, dels från att man på det sättet aldrig riktigt kan beräkna effekterna av beredskapspolitiken för tekoindustrins avsättning. En ny tekopolitik förutsätter enligt vpk:s mening att man inte låter de stora privata tekokoncernerna styra strukturomvandlingen. Ägandeförhållandena måste ändras. Vi frågar: Vill socialdemokratin medverka till att skjuta undan det privata kapitalintresset för att garantera en styrning efter riktiga principer? Vidare måste man på något sätt fastställa ett mål för tekoindustrin. Det är nödvändigt att ange hur många av dagens ca 45 000 arbeten man vill och kan bevara, och man måste försöka få grepp om förutsättningarna 133 härför. Den nationella förbrukningen av tekovaror stiger långsamt. Om vi räknar med 1,5 procents årlig stegring, blir den nationella marknaden bara ca 7 procent större vid utgången av 1980, jämfört med vid utgången av 1975. Den ökningen täcks nu utan svårighet av ren produktivitetsförbättring och ger sålunda inga nya arbeten. Om importandelen skall tillåtas stiga med kanske 30-35 procentenheter under den nämnda perioden, faller obönhörligt flertalet av de svenska tekojobben bort. Det kan enligt vår mening inte accepteras. Låt oss anta, bara för kalkylens skull, att vi i stället trappar ned importandelen med 10 procentenheter, från dagens ca 67 96 till 57. Låt oss vidare anta att en viss — dock något dämpad — fortsatt ökning av textilimporten äger rum. Det är ett faktum, som ibland glöms bort, att den svenska textilexporten inte är helt betydelselös. Låt oss anta att vi skär ner importandelen från Hongkong från 17 till de tidigare 11 procenten och att vi helt hindrar import från ett rent fascistland som Sydkorea. Låt oss vidare anta att exportökningen i fast penningvärde kan bli ca 50 8 mellan 1975 och 1980. Det är mindre än ökningstakten hittills under 1970-talet. Å andra sidan kan man kanske förvänta att också utlandskonsumtionen ökar långsammare än tidigare. Med sådana förutsättningar skulle man kunna få en ungefär 10-procentig ökning av utrymmet för den svenska tekoindustrin. Tar man hänsyn till produktivitetsökningen, innebär detta att man borde kunna räkna med att bevara ca 40 000 jobb. Kanske kan man bevara något fler med ett beslutsamt ingripande mot textilhandelns orättvisa prissättningsmetoder och genom en delvis annorlunda satsning på bra bruksvaror snarare än på spekulativa, onödigt dyra modevaror. Ett visst marginellt stöd kan kanske dessutom ges genom att man styr en större del av den offentliga upphandlingen till svensk produktion. Även i gynnsammaste fall blir dock med all säkerhet en viss ytterligare minskning av tekobranschens sysselsättning oundviklig. Den kan hinna hända innan genomgripande åtgärder hunnit slå igenom. Därför måste tekoregionerna understödjas med annan industri. En statlig planering för tekoindustrin måste därför ses i samband med ett större nationellt statligt industriprogram, som kan tillföra tekoregionerna avancerade specialindustrier av det slag som Sverige måste få fler av, när de traditionella branscherna på alla håll går tillbaka. Regeringens politik skapar desperation bland tekoindustrins arbetare. Den socialdemokratiska politiken kommer att skapa illusion och sedan besvikelse, om den inte tar ställning till många av de grundläggande frågor som jag här har nämnt. Vi menar att man inte kan nöja sig med att genomföra raseringen av tekoindustrin och bara kräva att den blir socialpolitiskt snyggare genomförd. Man måste förändra ägandeförhållandena. Man måste politiskt förplikta sig att hålla antalet tekojobb på en nivå, som åtminstone medger att merparten av industrin, sådan den nu är, lever vidare. Man måste skära ner importen från de mest reaktionära utländska producenterna.

Herr talman! Jag vill börja med det huvudanförande som jag hade avsett att hålla och skall sedermera i repliker återkomma bl.a. till det som herr Jörn Svensson har tagit upp. För att vår säkerhetspolitik skall vara trovärdig och realistisk måste den genomföras med stöd av ett totalförsvar som är uppbyggt för att värna vårt oberoende. Totalförsvarets olika delar skall samverka och understödja varandra. Det ekonomiska försvaret skall bidra till att trygga vår försörjning, om vårt land på grund av avspärrning blir hänvisat till att klara sig självt. Vi har ju också påbörjat en planering för fredskriser. Herr talman! Detta har sagts många gånger i Sveriges riksdag, och vi är ju alldeles överens — om detta råder inga meningsskiljaktigheter. Propositionen innehåller förslag om vissa mål för försörjningsberedskapen i fråga om kläder. Därefter tar propositionen upp den befintliga produktionskapaciteten och jämför sedan denna med behovet av kapacitet för att tillgodose försörjningsmålen. Vidare föreslås handelspolitiska och andra åtgärder för att säkerställa försörjningsberedskapen. Näringsutskottet, som haft att yttra sig över det nu aktuella ärendet, förordar att riksdagen skjuter upp behandlingen av de näringspolitiska och handelspolitiska avsnitten i propositionen och av de motionsyrkanden som anknyter till dessa avsnitt. Handelsministern framhåller på s. 63 i propositionen att tekoindustrins hastiga krympning är bekymmersam från försörjningsberedskapssynpunkt. På vissa områden kan inom en nära framtid kapaciteten komma att understiga det uppskattade behovet av produktion i en kris. Mot denna bakgrund anser handelsministern att statsmakterna kontinuerligt bör följa utvecklingen av tekoindustrins produktionskapacitet. Han räknar därför med att överstyrelsen för ekonomiskt försvar och statens industriverk skall få i uppdrag att i samverkan rapportera utvecklingen av denna. Han avser också att senare lämna regeringen förslag som syftar till utarbetande av en långsiktig plan för hur försörjningsberedskapen skall kunna tillgodoses. Försvarsutskottet delar näringsutskottets uppfattning att riksdagen bör ta något längre tid på sig för att ta ställning till de näringspolitiska och handelspolitiska avsnitten i propositionen. I detta betänkande tar utskottet därför bara upp de förslag till mål för försörjningsberedskapen på tekoområdet som propositionen innehåller samt sådana övriga förslag som riksdagen bör ta ställning till redan nu, hösten 1977. Vidare behandlas motioner och motionsyrkanden i de fall de anknyter till be 135 handlade propositionsförslag. Utskottet tillstyrker att beredskapsplaneringen på tekoområdet inriktas på den försörjningsuthållighet och försörjningsstandard som förordas i propositionen. Liksom handelsministern vill utskottet framhålla att den angivna ambitionen kan behöva omprövas, t.ex. om kostnaderna blir så höga att de inte kan accepteras. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar studerar f. n. på uppdrag av regeringen de krav som krigsoch efterkrigstid kan ställa på landets försörjningsberedskap. Dessa studier kan tänkas få betydelse även när det gäller beklädnadsvaror. I detta sammanhang påminner också utskottet om att försörjningsberedskapsmålet på tekoområdet och utvecklingen inom detta ställer stora krav på insatser av överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Riktlinjer för en ny organisation av myndigheten godkändes av riksdagen i samband med 1977 års försvarsbeslut. Enligt dessa ges överstyrelsen för ekonomiskt försvar en viss personalförstärkning, som dock inte motsvarar de behov som myndigheten angav. Försvarsutskottet anförde i det sammanhanget att om det visar sig föreligga behov av ytterligare personalförstärkningar, så bör dessa prövas i samband med det årliga budgetarbetet. Utformningen av ransoneringssystem får betydelse för behovet av produktionskapacitet. Ett sådant system på tekoområdet bör, enligt handelsministen, kunna konstrueras så att en generell tilldelning kombineras med särskild tilldelning till grupper som kan förutses ha särskilt stora behov. Med hänsyn till de betydande garderobstillgångarna anser han att den generella tilldelningen, åtminstone under ett första krisår, bör kunna hållas relativt låg. Detta kan för ett antal människor göra det nödvändigt med extra tilldelning efter någon form av prövningsförfarande. Ransoneringsproblemen har tagits upp i den socialdemokratiska partimotionen. Utskottet ser betydande svårigheter i ett ransoneringssystem som förutsätter att man prövar individens innehav och behov av kläder. Ett selektivt inslag torde dock aldrig helt kunna uteslutas och blir nödvändigare ju sämre tillgångarna är. Handelsministerns uttalande om en relativt låg generell tilldelning är naturligt med hänsyn till att garderobstillgångarna för de allra flesta innebär en viss buffert innan man behöver nyanskaffa kläder i en krissituation. Om det blir aktuellt att påbjuda ransonering måste det givetvis göras en bedömning av krisens sannolika varaktighet och tas stor hänsyn till lagren, den faktiska produktionskapaciteten och den möjliga krisimporten. Utskottet anser alltså att man bör sträva efter att minska behovet av selektiva inslag i ransoneringssystemet men i planeringen inte utesluta att sådana inslag kan bli nödvändiga. Utskottet är berett att godta vad handelsministern har anfört om ett ransoneringssystem. Systemets närmare utformning har inte angetts i propositionen och blir beroende bl.a. av det arbete som bedrivs av Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Liksom handelsministern anser utskottet att försvarsmakten skall kunna räkna med att i en avspärrningssituation få ersättning för förslitningen av tekovaror. Slitaget på uniformer m.m. bör beräknas enligt de uppgifter. Nr 49 som försvarsmakten har lämnat. Tisdagen den Krisimporten vid en avspärrning bör enligt propositionen antas uppgå 13 december 1977 till 18-28 26 av den normala fredsimporten. I motionen 1977 77:11. Liksom för skor är det uppenbart att antagandena om krisimport av kläder är osäkra. För tekovaror har handelsministern emellertid valt att utgå från en krisimport som är lägre än vad som har antagits för andra varor. Utskottet har inte något att invända mot att antagandena uttrycks som procenttal och anser liksom motionärerna att det är tillfredsställande att propositionen innebär antagande om en förhållandevis låg krisimport. I motionen 1977/78:47 anförs vidare att det beträffande uthållighet, standard, ransoneringssystem och krisimport sammantaget finns en betydande risk för att man i propositionen har underskattat försörjningsbehovet i en avspärrningssituation. Utskottet kan inte dela denna uppfattning. Som framgår av det föregående har handelsministern på olika sätt tagit hänsyn till att försörjningen med tekovaror är särskilt betydelsefull. Handelsministern anser att spinningskapaciteten inom landet har nått en från försörjningsberedskapssynpunkt kritisk gräns — detta gäller särskilt i fråga om bomullsgarn. Under förutsättning av riksdagens godkännande har träffats ett treårigt avtal med företagen inom bomullsindustrin som skall leda till en strukturomvandling av denna industri. Genom avtalen behålls produktionskapaciteten en tid framåt med en kombination av löpande produktion och kapacitet i s.k. malpåse. Enligt avtalen med de svenska bomullsföretagen kommer verksamheten vid Rydboholms spinneri och väveri samt vid Sjuntorps spinneri med 110 resp. 40 anställda att successivt upphöra. Genom ett särskilt engångsbidrag till Rydboholms spinneri och väveri utsträcks avvecklingsperioden där med ett år. Statligt stöd i övrigt förutsätts utgå till företagen i form av försörjningsberedskapslån, särskilda strukturgarantier, kreditstöd för investeringar och lån för bomullslager. Efter en omstrukturering enligt avtalen kommer spinning av bomull att ske vid tre med varandra konkurrerande företag —- Almedahls AB, Kungsfors fabriker AB och Gustaf Werner AB. Deras sammanlagda produktionskapacitet vid kontinuerlig drift uppskattas till 13 000-14 000 ton bomullsgarn per år. I flera motioner har man tagit upp avtalen med bomullsföretagen. Utskottet anser att den avsedda omstruktureringen är angelägen för försörjningsberedskapen på detta område och tillstyrker därför att regeringen får bemyndigande att träffa ifrågavarande avtal. Beträffande samhällets insyn vid genomförandet är det naturligt att staten förvissar sig om att 137 företagen uppfyller sina åtaganden enligt avtalen och även ser till att detta sker i former som är acceptabla från samhällets synpunkter. Rydboholms AB skall enligt avtalet upphöra med både garnoch vävtillverkning den 1 januari 1979. Mot ett statligt bidrag på 3 milj.kr. skall företaget intill denna tidpunkt avstå från att avskeda personal som sysslar med sådan tillverkning. Arbetsmarknadsutskottet anser — med hänsyn till den besvärliga arbetsmarknadssituationen i Boråsregionen — att regeringen bör pröva möjligheterna att förlänga avtalet med Rydboholms AB. Försvarsutskottet har samma uppfattning. Prövningen bör ta sikte på att vid behov ytterligare minska de sysselsättningsmässiga svårigheterna för berörd personal, i den mån det kan ske utan att det medför påtagliga nackdelar för den avsedda omstruktureringen. Vad försvarsutskottet har anfört i denna del bör, anser utskottet, riksdagen ge regeringen till känna som sin mening. Utskottet har inte något att erinra mot vad handelsministern har anfört om stöd till svensk produktion av fibrer och av arbetshandskar av läder. Herr talman! Jag ber att i alla delar få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande 1977/78:5.

Herr talman! Karl Bengtssons förklaringar i formfrågan kan inte på något sätt accepteras. Det finns två punkter i den s.k. klämmen i försvarsutskottets betänkande. Den ena gäller problemet med försörjningsberedskap. Det problemet har faktiskt berörts i vpk-motionen, som i sitt yrkande allmänt förordar att riktlinjerna i motionen skall följas. Även om diskussionen av försörjningsberedskapsproblemet är ganska summarisk är det dock berört i motionen. Den andra punkten, som gäller avtal med svenska bomullsföretag, har också berörts. Vi har en annan uppfattning om hur man skall matcha hela den frågan. Vi anser att de stora tekoföretagen skall nationaliseras; man skall inte driva en klassisk subventionspolitik, som man gör. Det borde alltså också ha uppkallat utskottet till att behandla vpk-motionen i detta sammanhang. Det är en aning konstlat att skilja ut alla handelspolitiska aspekter från de beredskapspolitiska. Det finns dock ett nära samband mellan dessa sektorer, vilket också påtalas i den socialdemokratiska motionen. Och i den har man alltså kunnat påtala de sammanhangen utan att behöva råka ut för att motionen inte blir behandlad. Båda motionerna har enligt vår mening med rätta kritiserat detta mycket isolerade sätt att se på saken, som gör att man inte kan få fram något som helst kvantitativt mått på den beredskapspolitiska målsättningen —- man diskuterar inte några kvantitativa ramar rörande målsättningarna på de andra områdena. Det faktum att de olika aspekterna är så invävda i varandra borde, tycker jag, ha gjort det självklart att behandla vpk-motionen också. Med den motivering som Karl Bengtsson här har använt skulle man ha kunnat utesluta även den andra motionen, och det vore uppenbart orimligt. Nog kunde man ha tagit med vpk-motionen i de delar där den berör den problematik som här är aktualiserad.
Herr talman! Jag skall något beröra vpk-motionen. Anledningen till att motionen inte är behandlad i föreliggande betänkande måste vara att den över huvud taget inte tar upp de beredskapssynpunkter som detta ärende är så fast knutet till och som försvarsutskottet har att handlägga. Motionen är skriven med sedvanlig kommunistisk vokabulär. Den behandlar, tycker jag, väldigt slarvigt hela det breda fältet på tekoområdet och den svåra sysselsättningssituationen där och bryr sig inte så mycket om huvudfrågan i det här fallet, beredskapssynpunkterna och hur långt vi kan låta produktionen inom tekoindustrin sjunka utan att försörjningen äventyras. Det står i motionen bl.a. följande. ”Frågan om tekobranschens framtid är inte i första hand en fråga om beredskapsförsörjning. Det är framför allt en näringspolitisk fråga ——-.” Vidare sägs det i motionen: ”En fråga som ägnas stort utrymme vid behandlingen av tekokrisen är Sveriges mycket stora importberoende. Detta försvaras genom ett ständigt upprepande av fördomen att den handel som domineras av de stora internationella trusternas profitintressen kan kallas fri och att man vill slå vakt om denna ”fria” handel.” Vad motionen tar upp som ett ganska centralt ämne är sysselsättningsfrågorna. Det måste vara det som har föranlett försvarsutskottet att remittera motionen till näringsutskottet. Den kommer alltså under våren att bli föremål för riksdagens behandling efter den förbehandling som näringsutskottet kan ge. Det har inte på något vis varit avsikten att undanhålla motionen.

Herr talman! Karl Bengtsson får bestämma sig för hur han skall ha det — om det är för att vi inte tagit upp problemet på det sätt som han anser att det skall tas upp eller om det är på grund av vår ”sedvanliga kommunistiska vokabulär” som man inte har besvärat sig med att behandla motionen i försvarsutskottet. Är det så att en motion måste ha en speciell vokabulär för att bli behandlad av försvarsutskottet och att man, om en motion har en sedvanlig kommunistisk vokabulär, löper risken att få den utesluten från försvarsutskottets behandling, så är det mig veterligt en i svenskt parlamentariskt liv ny princip. Den får nog herr Karl Bengtsson motivera något utförligare än på det slarviga sätt han nu gjort. Det är litet farligt om man därför att man har en speciell politisk grundsyn riskerar att inte innefattas i ett behandlande utskotts speciella nåd för tillfället. Låt oss övergå till en sakdiskussion om vem det egentligen är som är slarvig.

Problemen sammanhänger ju med frågan om importen och dess storlek, speciellt lågprisimportens, med frågan om hur den statliga upphandlingen skall riktas — om den bara delvis skall riktas till svensk produktion eller om en större del av den statliga upphandlingen kan användas för att stödja den svenska produktionen och hur man därvidlag skall förfara —, med frågan om graden av protektionism, om vilken allmän målsättning man skall ha för tekoindustrins sysselsättning. Karl Bengtsson erkänner ju själv att de här frågorna har ett uppenbart sammanhang. Han säger att frågan gäller hur långt man skall tillåta den svenska tekoindustrin att sjunka, innan det blir ur försörjningssynpunkt och beredskapssynpunkt farligt. Javisst, men frågan om den totala nivån på sysselsättning och produktion tar man ju därmed automatiskt upp. Då hade det varit naturligt att också diskutera den ur dess skilda aspekter. Ur vilka aspekter man än diskuterar den kommer man inte ifrån att också diskutera det totala omfånget av tekoindustrin och inriktningen av densamma. Inte heller ägandefrågan kan enligt vår mening kopplas bort från de beredskapspolitiska synpunkterna — de har ett uppenbart samband. Skall man garantera en ordentlig försörjningsberedskap, som kräver en viss nivå, måste man ta ställning till huruvida den nuvarande strukturomvandlingen, som bl.a. är en följd av det privata ägandet, skall äga bestånd.
Herr talman! Jag fick det intrycket att Jörn Svensson i sitt inledningsanförande ville antyda att försvarsutskottet inte hade velat behandla vpkmotionen och hade gjort försök att dra bort riksdagens uppmärksamhet från den. Han frågade t.o.m. om sådant går för sig. Sådant går verkligen inte för sig, Jörn Svensson, det borde Jörn Svensson om någon känna till. Sådant gör man inte heller i Sveriges riksdag. Men motionen måste naturligtvis knytas dit där den genom sin text hör hemma. I utskottet har vi bedömt det så att den helt solklart var ett allmänt näringspolitiskt inlägg i frågan om sysselsättningen inom tekoindustrin. Därför var det naturligt att hänskjuta denna fråga till näringsutskottet. Därifrån kommer den sedermera att hamna i kammaren, och då får Jörn Svensson tillfälle att närmare utveckla frågan, men då från näringspolitiska synpunkter.

Herr talman! Jag tar inte till orda som utskottets företrädare — det är Roland Brännström som har den uppgiften — trots att även jag tillhör försvarsutskottet, och jag är inte talesman för reservanterna, som jag Nr 49 dock också tillhör. Jag talar inte heller som befullmäktigad företrädare Tisdagen den för det parti vars styrelse jag tillhör. Jag skulle för resten tänka mig 13 december 1977 för innan jag gick in i debatt med en så skicklig debattör som Jörn Svens = son. Jag skulle inte heller ha så stor anledning att göra det; i mycket = Försörjningsberedav vad han har sagt kan jag instämma. Kanske han dock var litet orättvis skapen på tekoomnär han sade att vi saknar program, eller hur orden nu föll. Vi är faktiskt — rådet inte programlösa. Denna fråga behandlades t.ex. vid vårt senaste storrådslag, och vi räknar med ett bibehållande av den nuvarande omfattningen av tekoindustrin i vårt land. I det avseendet har vi samma inställning som Beklädnadsarbetarnas förbund. Vi skyggar inte för att låta samhället gå in med ägaransvar i branschen. Försvarsutskottet har tagit stort intryck av vad näringsutskottet har uttalat. Näringsutskottet erinrar om att regeringen har aviserat ett förslag om ägarmässig samordning av statliga textiloch konfektionsföretag och om medelstillskott för att genomföra en omstrukturering och förbättra Soliditeten i företagen. Detta förslag kommer att lämnas under andra delen av december månad. Med hänsyn därtill föreslår näringsutskottet att behandlingen av de näringspolitiska och handelspolitiska avsnitten i propositionen uppskjuts och tas upp i anslutning till den kommande propositionen. Socialdemokraterna i försvarsutskottet har inte varit direkt överlyckliga över denna lösning. De försörjningspolitiska frågorna har sitt naturliga samband med de handelsoch näringspolitiska frågorna. Men vissa delar pockade på sin lösning, och vi har därför — trots att det inte är något idealiskt arbetssätt — accepterat att behandla vissa delar av frågekomplexet nu och låta behandlingen av vissa delar anstå. Miljö påverkar — det gäller också riksdagsmiljön. För en vardagspolitiker som mest sysslar med sakfrågor och som inte längtar till talarstolen verkar den dämpande på temperamentet. Men ibland hettar det till. Det kan kännas som ett samvetsmässigt tvång att begära ordet för att ange en djupt känd reaktion. I det föreliggande ärendet känns det så. Här får vi år efter år argumentera mot tveksamma för många miljarder till det militära försvaret. När det gäller vapenkomponenter får vi höra hur viktigt det är inte bara med egen produktion utan också med egen utveckling av högteknologiska system. Men när det gäller skor på fötterna, som en gång tidigare, eller kläder på kroppen, som nu, märker man inte alls samma engagemang från den politiska meningsriktning som eljest pläderar hårdast för de försvarpolitiska satsningarna. Samtliga partier har dock ställt upp på att mat, kläder och energi är särskilt viktiga beredskapsfaktorer för ett alliansfritt land som vårt. Det har ansetts självklart att skydda jordbruket för att vi skall ha mat i händelse av krig. Är det då inte lika självklart att vi i vårt bistra vinterland skall ha kläder? Vi bereder ju oss också för vinterkrig — det är t.ex. styrande för värnpliktsutbildningen: varje åldersklass skall ha grundläggande krigsförbandsutbildning under vinterförhållanden före utryckning 141 en. Att slå vakt om en viss minimitillverkning av kläder bör vara en självklarhet. Att kalla det för protektionism är uppåt väggarna. I den mån det sker har verkligen det vackra talet om neutralitetspolitik blivit en läpparnas tomma bekännelse. Vår egen tillverkning är nu nere i 30 26. 70 96 importeras. För ett år sedan var motsvarande siffror 40 96 resp. 60 26. Ökningsandelen av importen kommer i första hand från asiatiska lågprisländer, där löneoch arbetsförhållandena ligger fjärran från vad någon facklig organisation kan acceptera: 70 timmars arbetsvecka och barnarbete förekommer. De svenska beklädnadsarbetarna accepterar 30 96 i svensk tillverkning och 70 26 i import. Men de, liksom vi inom det socialdemokratiska partiet, önskar naturligtvis att importen kommer från länder som strävar mot utveckling och socialt acceptabla förhållanden för sina arbetare — det torde inte vara ledstjärnan för de multinationella syndikaten. Utan ett kraftfullt agerande från landets regering torde det inte stanna vid nuvarande fördelning av egen produktion och import. Enligt en undersökning som industriverket har gjort i höst kommer Sverige i början av 1980 att bara ha 15 96 i egen tillverkning av konfektionsoch trikåvaror. Ytterligare 15 000-20 000 arbetstillfällen kommer, enligt dessa beräkningar, att försvinna om inte flera stödåtgärder sätts in. Det sägs med all rätt att försvarspolitik inte får motiveras med sysselsättningsargument. Men här sammanfaller faktiskt sysselsättningsintresset och försvarsintresset. Det är ju nu, under 1977, och under de två närmast följande åren som industriverket förutser denna för vårt totalförsvar så katastrofala nedgång. Och det är ju nu vi har sysselsättningssvårigheter inom stora industriområden. Vi lever dagligen och stundligen med detta i mitt hemlän Sörmland, som i förhållande till arbetsmarknadens storlek var det län som förlorade de flesta arbetstillfällena i landet under denna regerings första verksamhetsår. Tillsammans med två andra län toppar vi listan vad gäller sysselsättningsminskning beräknad i procent från tredje kvartalet 1976 till tredje kvartalet 1977. Om man till det direkta bortfallet av arbetstillfällen lägger dold arbetslöshet, korttidsarbete och varsel om uppsägning mörknar det snabbast över Katrineholmsområdet. Bland de 705 personer som där varslats om uppsägning återfinns 319 anställda vid Strands Konfektions AB i Katrineholm. Som jag framhållit i en interpellationsdebatt med industriministern skulle en uppsägning den 19 februari av dessa personer vara ett hårdare slag mot de drabbade och kommunen än vad siffran i sig ger intryck av. Den måste nämligen sättas in i en totalbild. Hårt skulle också slaget kännas av den anledningen att det vore ett slag i blindo. Denna fabrik är en av de bästa och rationellaste i branschen. Dess sortiment ligger på det tunga konfektionsområde som måste hållas intakt av beredskapsskäl. I detta sammanhang vill jag nämna att vi har fått läsa i pressen om hur två långtradare i tisdags i förra veckan lämnade Malmö med tyger som skulle till Wales för att bli kavajer åt SJ-anställda. Dessa långtradare Nr 49 hade lika väl kunnat styra norrut till Katrineholm. Det finns ingen an Tisdagen den ledning att gråta över spilld mjölk, heter det ju, och inte heller att sörja 13 december 1977 över felstyrda långtradare. Vad som är viktigt är att vi ser till att sådant = här inte upprepas. Försörjningsbered Beställarna kan naturligtvis hänvisa till upphandlingskungörelsen och = skapen på tekoomman kan hävda att det är billigare att låta jobben gå till utlandet, men = rådet här kommer beredskapsmomentet in. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, som i det fall jag här nämnde har biträtt åtgärden, har möjligheter att träda in, och om det finns något i bestämmelserna som försvårar detta är det regeringens sak att träda i aktion och rätta till missförhållandena. Av såväl beredskapsmässiga som samhällsekonomiska och mänskliga skäl kan en tillfällig sysselsättningsskapande subventionering, naturligtvis tillsammans med riktiga garantier, vara avgjort viktigare än att ge ut mångdubbla belopp i arbetslöshetsunderstöd. Det synsätt som vi socialdemokrater har på frågan om tekoberedskapen och som framgått i samband med behandlingen av föreliggande ärende har Roland Brännström redogjort för med argument som jag helt ansluter mig till. Därutöver har jag bara önskat framhålla att det vore dålig beredskapsanda att t.ex. inte se till, att Strands Konfektion får möjlighet att överleva. De anställda kämpar för företaget tillsammans med arbetsledning och kommun. Med realistiska kalkyler redovisar de att företaget med ett överbryggande stöd rätt snart skulle kunna bli lönsamt igen och gott och väl på nytt kunna sysselsätta lika många som i dag. Vi önskar alla fred i världen, men om det skulle komma att behövas vill vi säkert att en framtida statsminister med fakta i ryggen skall kunna säga att ”vår beredskap är god”. Regeringens handlingsberedskap vad det gäller att ge förutsättningar för detta prövas nu. Om beredskapsfaktorn Strands i Katrineholm behöver vi få ett positivt besked före jul. Herr talman! Jag instämmer i Roland Brännströms yrkande om bifall till reservationerna.

Herr talman! Förutsatt att det är riktigt som Bengt Gustavsson säger är det ett mycket viktigt konstaterande att socialdemokratin sluter upp bakom kraven på att hålla de 40 000 jobben ungefärligen intakta. Jag vill dock påpeka att en sådan ambitiös målsättning knappast är förenlig med en så hög importandel som 70 96. I så fall måste man vara beredd att göra något åt den. Man måste också vara beredd att tänka sig en strukturomvandling inte bara i socialt acceptabla former, vilket ju tycks antyda att man är för en viss nedskärning, utan också ange en konkret nivå och vara beredd att vidta de skyddsåtgärder som detta i sin tur kräver. Nu är det emellertid inte min avsikt att i första hand söka sak med socialdemokratin, utan jag tycker att vi med utgångspunkt i vår gemen 143 samma kritiska syn skall ställa regeringen till svars och fråga dess företrädare i utskottet ungefär så här: Var står ni i frihandelsoch importfrågor? Var står ni i prissättningsfrågan? Vad slags strukturomvandling vill ni ha? Hur långt vill ni driva tekobranschens nedbantning? — Uppenbarligen är ni beredda att acceptera en fortsatt sådan. Men var anser ni att miniminivån ligger för en ur beredskapspolitisk synpunkt acceptabel minimistorlek?

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande nr 5 med anledning av propositionen — och i anledning därav väckta motioner - om åtgärder för försörjningsberedskapen på tekoområdet behandlar den alltmer krympande beklädnadsindustrin i vårt land. Regeringen inser således att beklädnadsindustrin nu befinner sig i ett sådant läge att försörjningsberedskapen är i en akut kris. Nu är emellertid denna kris ingen ny företeelse. Det stod klart redan på 1960-talet vilken utgången skulle bli, om den politik som då fördes inte förändrades. Mer än en gång påtalade riksdagen för den då sittande regeringen att om inte en begränsning av den accelererande importen från lågprisländerna infördes, så skulle textiloch konfektionsindustrin snart komma att nära nog utraderas. Den gången fick vi inte det gensvar från regeringen som hade behövts för att ändra utvecklingen. Till yttermera visso gjorde statliga verk beställningar av beklädnadsvaror i utlandet, och det sker alltjämt. På senare tid har statens järnvägar aviserat att beställningar av SJ-uniformer skall göras — det görs f. ö. redan nu —- i England. Även försvaret beställer beklädnadsvaror i utlandet. Regeringen borde snarast företa en ändring av upphandlingskungörelsen, så att dessa statliga företag kan föregå med gott exempel. Även om priset på de beställda varorna skulle vara en aning lägre i utlandet, är jag övertygad om att var och en förstår att det til syvende og sidst blir betydligt dyrare att köpa i utlandet och att det i längden kan medföra svårigheter. I propositionen har handelsministern uttalat bekymmer över tekoindustrins krympning, sett ur försörjningssynpunkt i händelse av avspärrning. Han räknar därför med att överstyrelsen för ekonomiskt försvar och statens industriverk i samverkan skall följa utvecklingen. Detta är ju i och för sig bra. Men då gäller det att grundligt överväga de problem som sammanhänger med att vidmakthålla produktionskapaciteten på tekoområdet. Jag vill dock framhålla som min mening att den beräknade försörjningsuthålligheten och försörjningsstandarden är alltför snävt tilltagen. Detsamma gäller utformningen av ett eventuellt ransoneringssystem. Det har nu aviserats ytterligare nedläggningar av tekoföretag, och det är som handelsministern själv har anfört svårt att i större utsträckning återuppta nedlagd industriproduktion om det skulle vara nödvändigt i händelse av avspärrning. Nu är det inte bara med hänsyn till försörjningen ur beklädnadssyn punkt som denna industris krympning inger ytterst allvarliga farhågor. Nr 49 Eftersom tekoindustrin i stor utsträckning är lokaliserad till vissa orter i landet, förstår var och en att dessa orter i alldeles särskild grad råkar illa ut — och så är fallet i Sjuhäradsbygden. Speciellt Boråsregionen är = utsatt för denna nedläggning och sålunda också för ökad arbetslöshet. Försörjningsbered Det är naturligtvis i första hand särskilt bekymmersamt för de män = skapen på tekoom niskor — och de familjer — som direkt blir utsatta för denna ”industrinedräkning”. Men helt naturligt kommer också problemen att hopa sig över kommuner och landsting inom dessa regioner — minskat skatteunderlag, försämrad möjlighet för service, etc. Nu anmäls i propositionen att avtal träffats mellan staten och de svenska bomullsföretagen, innebärande att Rydboholms AB den 1 januari 1979 skall upphöra med spinneri och vävnadstillverkning. Rydboholmsföretaget är lokaliserat just i den drabbade Boråsregionen. Genom detta avtal kommer 130 personer att friställas. Detta är nära nog katastrof för de människor som berörs. De flesta är medelålders och har byggt egen bostad. Ersättningssysselsättning är f. n. praktiskt taget obefintlig. Detta om de drabbade och deras familjer. Tillika ökar ytterligare de berörda kommunernas bekymmer i fråga om sysselsättningsmöjligheter. Jag har verkligen svårt att förstå att det här apostroferade avtalet skall vara en angelägenhet för försörjningsberedskapen inom bomullstillverkningen. Rydboholms AB har en av Europas modernaste anläggningar inom branschen — det gäller såväl maskiner som lokaler. Att man skulle främja beredskapen om företaget lades ned, det kan jag absolut inte begripa. Om meningen är den att man måste minska på antalet sysselsatta i denna tillverkning, så bör det anföras att i propositionen, där det också föreslås att detta avtal skall godkännas, är angivet att knappt 800 människor är sysselsatta med spinning och vävnadstillverkning. Denna siffra är fel, och den har också rättats till i försvarsutskottet; den rätta uppgiften är 500 personer. Om nu handelsministern har gått ut ifrån den i propositionen angivna siffran 800, så har ju redan minskningen i praktiken ägt rum. Men tyvärr är det väl så att avtalet i fråga har godkänts av en majoritet i bolagsledningen, dock inte enhälligt — jag vill understryka att det finns reservationer. Därför torde det vara utsiktslöst att yrka bifall till den motion som jag m.fl. väckt — och till en s-motion — om att detta avtal ånyo skall prövas av regeringen. Jag beklagar att så inte är möjligt. Nu återstår blott en sak, som dock anses vara möjlig. Det gäller vad som föreslås i p. 2 i motion 1977 78:42, --- måtte besluta om en förlängning av avtalsperioden” med några år. Arbetsmarknadsutskottet har i sitt remissyttrande till försvarsutskottet med hänsyn till den besvärliga arbetsmarknadssituationen i Boråsregio nen skrivit att regeringen bör pröva möjligheterna att förlänga avtalet, dvs. att tiden fram till tillverkningens upphörande i Rydboholm förlängs med några år — detta i enlighet med omnämnda motioner. Försvarsutskottet har i nu behandlade betänkande understrukit detta och i denna del anfört att riksdagen som sin mening bör ge regeringen till känna vad utskottet anfört. Herr talman! Det är bra, men jag anser att det hade varit ännu bättre om utskottet hemställt att riksdagen nu beslutar att denna förlängning skall ske — detta för att de anställda vid fabriken inte skall behöva leva i ovisshet om hur det blir framöver. Nu vill jag tro att regeringen kommer att förlänga avtalstiden i enlighet med denna hemställan. Jag vill i sammanhanget vädja till handelsministern att snarast vidta dessa åtgärder för just de människors skull som här berörs. Vinner man tid, har man ändock vissa möjligheter att lösa sysselsättningsproblemen. Trots allt har jag alltjämt den förhoppningen att hela frågan då skall kunna omprövas. Men, herr talman, om så inte skulle bli fallet, vill jag vädja till regeringen och handelsministern att medverka till att ersättningssysselsättning för berörda människor kommer att ordnas, så att de inte står på bar backe.

Herr talman! Det var naturligtvis med stort intresse som representanterna för Boråsregionen inväntade det tekopaket som aviserades tidigt i höst. Det stora intresset förklaras av att mer än en tredjedel av branschen är koncentrerad till Boråsregionen och att 65 26 av industrisysselsättningen i denna region med nära 200 000 invånare är förlagd till tekoindustrin. Det är därför också naturligt att vi oroas av den allt snabbare nedgången i branschen under senare år. Om vi går tillbaka till slutet av 1960-talet, finner vi att över 12 000 arbetstillfällen har gått förlorade i Boråsregionen inom textiloch konfektionsindustrin. Det innebär att bygden på en tioårsperiod för varje månad som gått förlorat i genomsnitt bortåt 100 arbetstillfällen. Av dessa 12 000 arbetstillfällen har dock den stora delen försvunnit under 1970 talet. Minskningen har således skett i allt snabbare takt de senaste åren och varslen fortsätter att komma. Enbart i Borås kommun har över 6 000 tekojobb försvunnit under 1970-talet, och enligt alla prognoser är ytterligare flera tusen jobb i fara i Borås och regionen. Mot denna bakgrund är det beklagligt att inte regeringen har arbetat fram ett mer långsiktigt program för tekoindustrin och fastställt storleken av den produktion och produktionskapacitet som behövs för att vi skall klara de försörjningspolitiska målen men också sysselsättningen i de regioner och orter som drabbas hårdast av den snabba nedgången i branschen. Vi är nu, som många har sagt här, nere i en högt räknad 30 procentig svensk tillverkning och en 70-procentig import. Många anser att vi har nått en nivå som knappast kan krympas mer.

Herr talman! Dagens debatt är ju tänkt att gälla de beredskapspolitiska mål, som man vill ställa upp, plus det speciella avtal som är slutet och som riksdagen skulle godkänna vad gäller den grundtextila bomullsindustrin. Viktiga frågor som gäller tekonäringen har alltså som flera talare påpekat skjutits till senare, men samtidigt har den här debatten kommit att gälla en lång rad andra frågor än dem som egentligen är ställda under prövning i dag. Det innebär självfallet en viss debatteknisk svårighet att å ena sidan förutsätta att man skall hålla sig till det som saken gäller och å andra sidan självfallet vara medveten om att tekoindustrins situation är sådan att här fordras överväganden av brett slag. Med hänsyn till kammarens Nr 49 arbete föreställer jag mig dock att det rimliga är att återkomma till dessa Tisdagen den andra frågor när de så småningom kommer att aktualiseras genom ett 13 december 1977 utskottsbetänkande. ork gora Då det gäller de försörjningsberedskapsmål som vi försökt att uppställa — Försörjningsberedbör det starkt understrykas att det råder stor osäkerhet: invecklade avskapen på tekoomvägningar måste göras, osäkra antaganden måste ske, frågor måste ställas rådet om vilka standardkrav som är rimliga. Vidare måste man få fram vilka lager som finns i distributionsväsendet och som kan användas i ett krisläge, hur stora våra garderobsreserver är, vilka antaganden man kan göra om utrikeshandeln och möjligheterna till genomförande av ett ransoneringssystem. Självfallet kommer vi fram till den grundläggande frågan: Vilken sorts kris är det realistiskt att tänka sig, vilken längd kommer denna att ha och vilken uthållighet måste vi tänka oss? För att på något sätt hantera och systematisera alla dessa olika viktiga punkter, vilka måste ingå i en bedömning av vad som är ett rimligt försörjningsberedskapsmål, tillsattes alltså den utredning som här har citerats och som också under remissomgången blev utsatt för en del kritik — märkvärdigt vore det annars med tanke på de många osäkerhetsfaktorer som vidlåder ett sådant studium. Vad jag nu vill säga är att vi i propositionen i hög grad tagit fasta på den kritik som riktats mot utredningen. Vi har försökt att ta hänsyn till den på det viset att ambitionsgraden har satts högre för vår försörjningsberedskap på det här området än man hade kommit fram till i utredningen. Jag vill också understryka att den ambitionsgrad som här är fastlagd är högre än på andra områden inom det ekonomiska försvaret. Bengt Gustavsson påpekade att vi har höga ambitioner när det gäller livsmedelsförsörjning och att vi borde ha det också när det gäller kläder.

Jag vill säga det därför att Bengt Gustavsson här försökte göra gällande att den moderate handelsministern talade om att försvaret hade mycket mera långtgående krav på hur länge man skulle kunna härda ut än när det gäller det område som vi nu diskuterar.

Även tidigare socialdemokratiska propositioner på detta område har varit mycket svävande när det gällt att lägga fast försörjningspolitiska mål. Där har det varit mycket luddiga och allmänna formuleringar.

Mot bakgrund av vad jag nu sagt finner jag att den socialdemokratiska kritiken, att regeringen och handelsministern skulle vara nonchalanta och ointresserade av dessa frågor, är obegriplig, eftersom det är klart mera långtgående mål som vi här försöker uppställa. Med anledning av en del kommentarer som tidigare gjorts i denna debatt kan man också fråga sig hur vi egentligen har hamnat i den situation som vi nu befinner oss i, när tekoindustrins läge är så bekymmersamt ur mänskliga, ekonomiska, försörjningsberedskapspolitiska och ett antal andra viktiga synpunkter. Roland Brännström påminde i sitt inlägg om att vi har haft en nedgång i antalet anställda inom tekoindustrin från 90 000 år 1965 till 46 000 år 1976. Men den tiden är ju i allt väsentligt en period då det var en annan regering än den som f.n. har ansvaret. Man kan också läsa i den socialdemokratiska partimotionen att importandelen på detta område har stigit från 32 till 67 26 under perioden 1968-1976. Men också det är ju en period då vi hade en annan regering än den som f. n. har ansvaret. Den kraftiga nedgången i sysselsättning och den kraftiga uppgången i importandelar är alltså någonting som man på socialdemokratiskt håll bör ställa sig själv en del frågor om. Sedan påminde Arne Persson om en sak, som jag också vill peka på, nämligen att när vi från borgerlig sida i olika sammanhang — t.ex. herr Magnusson i Borås — har väckt motioner om att skärpa den handelspolitiska beredskapen på detta område, så har det nästan förlöjligats på socialdemokratiskt håll. Nu använder socialdemokraterna starka brösttoner i handelspolitiken och påstår att handelsministern nästan vill klä av svenska folket inpå bara kroppen genom sin passivitet på detta område. Men så sent som den 28 maj 1976 avstyrkte den socialdemokratiska utskottsmajoriteten i näringsutskottet en motion, som jag för ordningens skull ber att få citera ur.

Och jag vill försäkra kammaren att när man har uppnått en hög importnivå, så är det väldigt mycket svårare att sedan gå ut och bryta en serie avtal för att pressa ned den, än det hade varit att ingripa i tid för att undvika att den gått upp på det här viset. När man skall pressa ned den och bryta mot internationella avtal, får man vara inställd på — Nr 49 en serie motåtgärder från olika håll, som kommer att träffa svensk sysselsättning på andra områden, t.ex. inom verkstadsindustrin, där man är mycket beroende av att respekten för regler på det handelspolitiska ——— NR området upprätthålls. Vi försöker f. n., herr talman, att vid dessa för — Försörjningsberedhandlingar med olika lågprisländer inom ramen för de regler som dock = skapen på tekoomfinns åstadkomma ett mera effektivt importbegränsningssystem. Det är rådet för den som tillhör ett litet land som Sverige lätt att ställa sig i talarstolar, försöka verka dynamisk och säga att man skall hålla tillbaka importen och bryta olika avtal och annat. Men det är mycket svårt att i efterhand förklara hur man skall göra, när man möts av andra länders motåtgärder. Sverige, som är ett litet land, kan drabbas mycket hårt av motåtgärder från omvärlden. Herr talman! Jag försökte i mitt anförande hålla mig till sakfrågorna i försvarsutskottets betänkande. Handelsministern har, såvitt jag kan döma av hans argumentation, valt en annan väg. Jag tror att han är medveten om att den proposition som lagts fram har stora brister. Han talade i början, och det är ett erkännande av min bedömning, om en stor osäkerhet innan propositionen skrevs och om svårigheterna att bedöma problemen på lång sikt. Jag tänkte uppehålla mig litet vid detta. Varför försöker handelsministern föra debatten tillbaka till en tid långt innan propositionen skrevs? Jo, därför att man inte har velat välja att göra vad vi från vår sida krävt, nämligen en samlad och övergripande bedömning, inte bara i vad gäller försörjningsberedskapen utan beträffande hela branschens problematik. Jag menar att det är detta som ligger bakom Staffan Burenstam Linders tal om vad som gäller perioden 1965-1975, som han helst vill uppehålla sig vid i sin argumentation. Men det är ju den nuvarande regeringen och den nuvarande handelsministern, och när det gäller de bedömningar som rör industrisektorn rimligtvis också den nuvarande industriministern, som har att ta itu med dagens problem. Propositionen borde ha präglats av mål som gäller i dag och framöver. Det har man inte velat utan skilt det vi nu behandlar från de problem som hela tekooch konfektionsindustrin dras med. Det är kravet på en sådan diskussion som jag ställt vid upprepade tillfällen. En sådan grundläggande diskussion hade gett oss bättre möjligheter att föra en sakdiskussion, en diskussion utifrån de frågeställningar som bl.a. Jörn Svensson tog upp. För min del undvek jag detta, därför att man separerat ut hela den grundproblematik som, enligt min mening, borde ha varit med i dagens debatt. Nu har vi inte haft någon möjligthet att föra en diskussion om den samlade bedömningen. Här ligger ansvaret helt på den nuvarande regeringen.

Herr talman! Jag upprepar vad jag sade i mitt inledningsanförande. I denna debatt är jag ingen auktoriserad utskottsföreträdare eller partitalare. Egentligen är jag partisanen som kommer in från den sörmländska kylan.

Jag har med detta redovisat den huvudsakliga anledningen till mitt genmäle. Men eftersom handelsministern tog upp en del andra frågor i anslutning till mitt anförande, kan jag inte underlåta att också kommentera dessa. De handelsoch näringspolitiska frågorna skall ju senare komma upp till behandling i kammaren, men det som jag sagt nu om Strands Konfektions AB i Katrineholm kan kanske motivera en debattomgång om dem även nu. Det var några saker i handelsministerns anförande som jag inte alls förstod. Han sade att uthålligheten på det försörjningsberedskapsområde som vi nu behandlar skulle vara bättre än för det militära försvaret. Det är möjligt att han har rätt i det, men egentligen säger det ganska litet. Herr Burenstam Linder och jag har ju upplevt ett stort krig i vår omgivning. Det varade i sex år och ställde stora krav på dåtidens försörjningsberedskap. Men det militära försvaret behövde dess bättre aldrig gå till aktion. Den beredskapsperiod man skall förbereda sig för i det här avseendet kan väl rimligen bedömas bli längre än den tid som ett öppet krig varar. Än mindre förstår jag handelsministerns resonemang om att beredskapen på jordbrukets försörjningsavsnitt skulle vara bättre än på beklädnadsområdet. När det gäller jordbruksområdet är ju de borgerliga inte ens nöjda med en 80-procentig försörjningsgrad medan vi säger, att vi kan tänka oss en 30-procentig försörjningsgrad på tekoområdet. Det är väl därför orimligt att hävda att försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet skall vara bättre än på jordbruksområdet. I övrigt är det en ganska meningslös debatt. Det är ur totalförsvarssynpunkt angeläget att vi har en tillfredsställande beredskap på bägge områdena, men det har vi inte på tekoområdet i dag, som handelsministern mycket väl vet.

Herr talman! Jag börjar förstå Arne Persson, som nästan uttryckte farhågor för att regeringen inte kommer att försöka få till stånd en förlängning av avvecklingstiden för Rydboholms AB. Jag vill understryka att det dock gäller 130 anställdas väl och ve. Men handelsministern hade inte ett enda ord att säga till dem i det sammanhanget. Han tog alltså över huvud taget inte upp den frågan. Jag var kanske naiv när jag trodde = Nr 49 att Burenstam Linder skulle framträda som ljusbringare för Rydboholms Tisdagen den anställda, men han har ju fortfarande chansen att klargöra vad han ämnar 13 december 1977 göra, t.ex. om han tänker ta upp nya förhandlingar i detta sammanhang och om det kommer att ske i positiv anda. Försörjningsberedskapen på tekoom Handelsministern STAFFAN BURENSTAM LINDER: rådet Herr talman! Låt mig säga till Gördis Hörnlund att eftersom det plötsligt blev så mycket att tala om med anledning av att debatten blivit mera omfattande än jag hade tänkt mig med utgångspunkt i vad betänkandet egentligen handlar om, räckte inte min tillmätta tid åt för att ta upp alla de frågor som hade väckts. Om Rydboholms AB vill jag säga att regeringen, om riksdagen följer utskottets förslag, självfallet kommer att undersöka verksamheten där och ta stor hänsyn till vad utskottet har framhållit. Jag vill påminna om att verksamheten vid Rydboholms AB i de aktuella avseendena enligt den tidigare avtalskonstruktion som fanns beträffande det s.k. SWEBO skulle läggas ner. Jag skulle också helt realistiskt vilja peka på att om man håller i gång denna verksamhet med hjälp av ganska många miljoner i ytterligare subventioner, finns risken att man då skapar en skevhet i konkurrensförhållandena som gör att det uppstår svårigheter på andra håll i systemet. Det är ju ett avtal som har skrivits med många olika parter, där de andra parterna har gjort åtaganden. Grunden för de åtagandena blir något annorlunda om det finns en konkurrent som ligger och kör med stora statliga subventioner. Att få en försäkran om ytterligare ett års drift skulle inte vara möjligt med något annat än sådana subventioner. Jag vill gärna peka på den risken, eftersom det faktiskt från många olika håll inom textilbranschen sagts att subventioner till den ene har knäckt ryggen på den andre. Det är dock alldeles klart att man mot bakgrund av vad utskottet har sagt — om nu riksdagen följer det, vilket jag tar för givet — noga får pröva vilka möjligheter som finns och då självfallet i allra högsta grad, om jag förstod Gördis Hörnlund rätt, möjligheten att finna fullgod ersättningssysselsättning.

Vi måste vara medvetna om att även textilindustrin är en exportindustri den har ett exportvärde på 2 miljarder. Om man i de länder som köper från Sverige har en känsla av att vi har skaffat oss möjligheter att exportera på grund av att det finns ett långtgående batteri av vad som i omvärlden kan uppfattas som exportsubventioner, löper vi en helt uppenbar risk att åtgärder sätts in emot oss. Detta är en dimension i vår belägenhet som man hela tiden måste ta med i beräkningarna. Vi har under senare tid haft tillfälle att i omvärlden märka en kritik mot Sverige på just den här punkten. Nu menar jag att den kritiken har varit klart orättvis mot oss —t.ex. när det från dansk sida görs gällande att vi skulle ha subventionerat svensk spånskivetillverkning, vilket skulle medföra att spånskivetillverkningen i Danmark går dåligt. Den typen av kritik är orättvis.

Men för att åvervända till textilindustrin upprepar jag att det av många olika anledningar måste bli så, att möjligheterna för oss att verkligen komma någon vart i längden beror på om vi kan klara den svenska konkurrenskraften i genomsnitt gentemot utlandet. Det är en av de huvuduppgifter som alla parter har ett omfattande ansvar för.

Herr talman! I många fall — eller åtminstone ibland — har det nog varit så att kritiken utifrån mot svensk subventionering har varit ett eko av röster i den svenska debatten. Icke förty håller jag med handelsministern om att subventioneringsvägen inte är någon långsiktigt acceptabel lösning. Uunder ett övergångsskede kan det dock vara bättre att tillgripa den metoden än att låta människor gå arbetslösa. Inte ens i det läget vill jag ställa upp bakom ett villkorslöst stöd till privatkapitalistisk industri. Samhället måste skaffa sig garantier för att syftet med den subventionering som vi ibland kan tvingas acceptera verkligen uppfylls. Jag håller med om att det är nödvändigt att svensk industri ges en god konkurrenskraft. Till det krävs det en kraftfull industripolitik, och det krävs — både hos statsmakterna och hos industrin — hoppfull håg och fantasi. Jag begärde egentligen ordet i anledning av att jag i min första replik Nr 49 inte hann med allt vad jag ville säga. Vi har fått belägg för det vi framför Tisdagen den i den socialdemokratiska motionen, att regeringspropositionen ger en allt 13 december 1977 för optimistisk bild av försörjningsberedskapen på tekoområdet. Läget är nu betydligt allvarligare än vad regeringen inser: vi har nått den gräns Försörjningsbereddär vår försörjningsberedskap måste ha ett avgörande inflytande på teskapen på tekoomkopolitiken. Kraftfulla åtgärder i fredstid behövs för att viktiga samrådet hällsfunktioner skall kunna upprätthållas i krigstid. För det synsättet på näringspolitiken har man fått ett enhälligt stöd — ett enigt näringsutskott ställer ju upp bakom detta. Handelsministern var i sitt första inlägg inne på tanken att socialdemokraterna inte gjorde tillräckligt mycket för teko under sin regeringstid. Detta är fel. Det riktiga förhållandet är att den socialdemokratiska regeringen gjorde åtskilligt för tekoavsnittet. Det är under den borgerliga regeringens tid som den stora förändringen har skett på tekosidan och — det skall medges — inte bara i Sverige, utan i hela västvärlden. Under detta kritiska skede har handelsministern tagit bort det skydd mot importen som den tidigare socialdemokratiska regeringen gav tekoindustrin. Handelsministern har avskaffat licensieringen på tekoimporten från EG och EFTA-länderna och han har tagit bort skoimportrestriktionerna. Detta är fakta.
Herr talman! Jag känner igen en del av de argument Staffan Burenstam Linder använder i dag. Dem använde han också när vi diskuterade skorna för inte så länge sedan. Det är väl helt klart att svensk tekoindustri har möjligheter att klara också en framtid i en hård konkurrens, och detta med en sysselsättning som ger det stora flertalet av de nu sysselsatta möjligheter att bli kvar i branschen. Men det förutsätter att regeringen tar ett fast grepp om den långsiktiga inriktningen och förser den här branschen med den brygga över de dagsaktuella svårigheterna som den behöver för att anpassa sig till de villkor som gäller och som jag tror att också den svenska tekoindustrin kan leva under. Vad vi eftersträvat i hela den diskussion vi tidigare fört i denna fråga är en samordning mellan dagens ärende och det förslag som för länge sedan aviserades — det sades då, om jag minns rätt, att det var att förvänta till den 10 december. Den dagen är passerad, och vi har inte sett något sådant samlat förslag som skulle gälla industrisektorns planering för detta område.
Herr talman! Handelsministern säger att han skall ta stor hänsyn till vad utskottet uttryckt, och det är naturligtvis bra. Men det verkar litet mindre bra när han fortsätter med att säga att om man lägger in många miljoner i dessa företag så uppstår det konkurrensproblem gentemot de andra företagen på området. Här är det faktiskt fråga om bara fyra företag 155 i stället för tre, om man behåller Rydboholm. Av den anledningen kan det såvitt jag förstår knappast uppstå några konkurrensproblem. Dessa tre företag är liksom Rydboholm redan nu subventionerade. De har exempelvis fått bidrag till den moderna maskinpark de alla har, de har kunnat utnyttja 15-kronan, de har fått strukturstöd, de har, i varje fall Väveribolaget, fått stora lån och kanske en hel del annat. De blir nu ytterligare subventionerade genom det föreliggande förslaget. Jag hoppas därför verkligen att regeringen inte tar konkurrensskälet till intäkt för att inte följa riksdagens intentioner i fråga om Rydboholm. Det skulle, som jag upplever det, vara ytterst tragiskt om så skulle ske.

Herr talman! Jag tycker att den senare delen av debatten blivit alltför vagt och allmänt hållen. Jag skulle till regeringssidan vilja ställa de frågor som jag tidigare ställt i delvis annan form. Jag tycker det är av största vikt att de besvaras, för att inte hela den här debatten skall försiggå i något slags tomrum. 1. Vad är, mätt i sysselsättningstillfällen, en beredskapspolitiskt acceptabel miniminivå för svensk tekoindustri? 2. Kan en sådan miniminivå garanteras med fortsatt expansion av lågprisimporten från Hongkong och Sydkorea och med de diskriminerande prissättningsmetoder som textilhandeln använder sig av genom sitt sätt att göra pålägg på svenska produkter? 3. Hur ser regeringen på strukturomvandlingen i allmänhet inom svensk tekoindustri från beredskapspolitisk synpunkt? Jag avser inte här att ställa frågan hur det åtgärdsprogram som man senare skall återkomma till kommer att se ut. Men man måste väl ändå redan nu, eftersom man anser sig mogen för att ta upp den beredskapspolitiska sidan, ha en allmän uppfattning om vid vilken dimension, mätt i sysselsättningstillfällen, som nedbantningen av tekoindustrin skall stoppa upp. Någonstans måste den ju stanna. Teoretiskt kan den stanna när hela tekoindustrin är utraderad. Eller skall strukturomvandlingen stanna vid 6 000 sysselsättningstillfällen, som den aktuella prognosen säger? Jag vill ha reda på vilken ungefärlig dimension på tekoindustrin som ligger i förlängningen av regeringens perspektiv. Regeringen har tydligtvis en ganska klar uppfattning om att man inte skall ingripa mot importen. Handelsministern har tidigare i riksdagen på en socialdemokratisk fråga förklarat sig inte vilja ingripa i prissättningen. Då måste väl regeringen vara beredd att så att säga tänka ut vad konsekvenserna av denna vägran att vidta åtgärder kan bli beträffande den totala dimensionen. Jag vill gärna ha konkreta svar på de här frågorna. Annars blir det bara allmänna deklarationer, som ingenting innehåller.

Herr talman! Jag föreställer mig att Bengt Gustavsson talar mot bättre vetande när han säger att den stora förändringen inom tekoindustrin har ägt rum under den borgerliga regeringens tid. Låt mig som exempel Nr 49 på motsatsen bara säga att i Borås har under 1970-talet varje år ungefär Tisdagen den 1000 sysselsättningstillfällen inom tekobranschen försvunnit. Den nya 13 december 1977 regeringen tillträdde den 8 oktober 1976. Sålunda har den stora föränd= = ringen ägt rum under den socialdemokratiska regeringens tid. Försörjningsbered Jag kan inte underlåta att också säga att under 1960-talet framhöll skapen på tekoomjag, och flera med mig, att den ohämmade lågprisimporten från bl.a. rådet Honkong och Korea var ett av de svårare problemen för tekobranschen. Jag hemställde då att regeringen skulle vidta mått och steg mot detta. Det sades vid ett tillfälle av en av regeringens ledamöter att det stred mot det socialdemokratiska partiets principer att vidta importbegränsningsåtgärder. Man gjorde dock vissa begränsningar, men alltför otillräckliga. Detta om detta.

Sedan jag begärde ordet har handelministern här deklarerat att han, om riksdagen fattar ett sådant beslut, skall följa denna princip. Jag vill ta kammaren till vittne på att handelsministern lovat detta, vilket jag är mycket glad över.

Jag tror att jag sade i mitt tidigare anförande att det kostar ett visst antal kronor, men det blir betydligt dyrare att låta människorna gå sysslolösa här hemma i vårt land — för att inte tala om den mänskliga tragik som följer i spåren.
Herr talman! Nu var Arne Persson litet för känslig på regeringens vägnar. Jag sade faktiskt att det är under den borgerliga regeringens tid som de stora förändringarna har skett på tekoområdet inte bara i Sverige utan i stora delar av världen i övrigt. Mycket beskyller jag regeringen för men inte för hela världskrisens verkningar. Men när nu Arne Persson gav mig chansen vill jag än en gång betona att det faktiskt är under regeringens första år som importen från t.ex. Sydkorea och Hongkong har tillåtits att välla in över våra gränser. Jag medger att sysselsättningssvårigheter har det funnits på detta som på andra områden långt före den nuvarande regeringens tid, men den nuvarande nedgången i sysselsättningen sker dock under en regering vars största parti gick till val på programmet 400 000 nya jobb. Det går inte att förneka att vi har haft en kraftigare minskning av sysselsättningstillfällena under det senaste året än tidigare, då vi tvärtom har haft 157 en tillväxt av sysselsättningstillfällen. Detta faktum gäller även Arne Perssons eget hemlän.

Herr talman! Bengt Gustavsson försöker nu att blanda in förändringarna på detta område utanför vårt land. Jag sade bara att den svenska textilindustrin har minskat i omfattning under den socialdemokratiska regeringens tid då man lät importen omhämmat flöda in. Det var då grunden lades för den kris som vi nu har inom textilindustrin. Jag nämnde bara som ett exempel, och jag upprepar det, att i Borås försvann under 1970-talet 1 000 sysselsättningstillfällen inom tekobranschen varje år. Det var sålunda under den socialdemokratiska regeringens tid. Nu har Bengt Gustavsson ändrat sitt uttalande något och sagt att det inte är bara den borgerliga regeringens fel att läget är vad det är, och jag är tacksam för detta erkännande.
Herr talman! Jag har inte ändrat mig ett dugg — jag står fast vid vad jag sade. Jag försöker leva upp till regeln att ärlighet är bästa politiken. Jag erkänner att den borgerliga regeringen inte bär skulden för alla de sysselsättningsmässiga bekymmer som vi har i dag. Men regeringsmakten kan användas till mycket, och det är de borgerliga partierna som nu har den makten. Försök bestrida det faktum att sysselsättningssvårigheterna har varit särskilt stora under det senaste året! Eller nämn vilket år vi har haft större sysselsättningsminskningar än under det år som den borgerliga regeringen har verkat!